Herr talman! Med Tage Danielssons bortgång har en stor humanist gått ur tiden. Många, många människor sörjer Tage Danielsson, många därför att han personifierade humanismen i vår tid. Han ställde frågor och kom med invändningar, som utgick från människans eller mänsklighetens egen synvinkel. Han roade och oroade. Han engagerade och engagerades för de grundläggande frågeställningarna om människans villkor och framtid. Människor och personligheter som Tage Danielsson är en förutsättning för att hålla humaniteten och humanismen levande, varje dag i varje generation. Vi nås dagligen av nyhetsrapporter som reser frågan om humanismens villkor, rapporter om hur människor torteras och terroriseras, om människor som förnedras och förtrampas, hur förintelsevapen byggs upp och miljö skövlas. Humanism kan väl sägas vara den process som fortlöpande förädlar människan som jordevarelse, en ständig kamp mot det som förråar och brutaliserar, en kamp för det som ökar förståelsen människor emellan och respekten för liv och livets villkor. Pågår fortfarande denna process eller är humaniteten på reträtt? Vi tycker i dag att urtidsmänniskan var barbarisk. Vi har i dag för länge sedan tagit avstånd från den primitiva rättsuppfattning som byggde på öga för öga och tand för tand. Vi såg avskaffandet av dödsstraffet i vårt land som ett framsteg för humanismen. Miljöväckelsen har byggt på insikten att naturvetenskapen måste stå i mänsklighetens tjänst. Humanismen har varit en stark kraft i den västerländska kulturen och på vissa väsentliga områden förbättrat människans materiella och andliga existensvillkor. I dag finns det skäl att fråga om denna process längre pågår. Enbart under de senaste veckorna har skälen att ifrågasätta detta duggat tätt. Låt mig ta några exempel. För några dagar sedan publicerades den årliga rapporten från Amnesty International. Där rapporterades om hur dödsstraffet breder ut sig. Allt fler stater använder i allt större omfattning dödsstraffet som bestraffning för grov kriminalitet. Också is.k. civiliserade stater faller allt fler upplysta människor för den rättsuppfattning som säger att en rättsstat måste skydda sig själv genom att beröva dem livet som begått allvarliga brott. De senaste veckorna har den ena rapporten om terrordåd avlöst den andra. Nu är det inte bara enskilda kriminella element eller utomparlamentariska organisationer som står för terrordåden. Nu utförs de också av nationer i västerlandet, vilkas rättsordning vilar på humanistiska och demokratiska ideal. Jag tänker på Frankrikes inblandning i dådet mot Greenpeace-fartyget och på händelserna och efterspelet i samband med kapningen av fartyget Achille Lauro. Det inträffade visar hur det politiska dubbelspelet kan luckra upp känslan för rätt och laglig ordning också hos ett lands ledande politiker. Vi har också kunnat läsa — dessa senaste dagar liksom många gånger dessförinnan — om hur upprustningen fortgår. Besluten om att tillverka och lagra ännu fler och ännu mer raffinerade förintelsevapen står fast. Vår jord är sedan länge en osäker plats. Nu dras också rymden in i supermakternas kraftmätning. Allt medan svält och överbefolkning plågar vår jord avdelas alltmer resurser, skaparkraft och uppfinningsrikedom i en till synes ohejdbar utveckling mot alltmer effektiva och förfinade vapen, vilkas verkan kan förinta människans överlevnadsmöjligheter. Miljöförstöringen fortsätter att breda ut sig. Skogen dör av de utsläpp som vi kortsiktigt tillåter för att upprätthålla vår levnadsstandard. De stora regnskogarna som skall rena vår luft huggs ned. Öknarna breder ut sig, och arealen odlingsbar jord minskar. Andra arealer sugs ut genom ett alltför intensivt utnyttjande. Älvar och vattendrag exploateras utan hänsyn till kommande generationer och en ömtålig ekologisk balans. Vi måste mot den här bakgrunden fråga oss om det längre pågår en humaniseringsprocess. Står kunnande och vetande i mänsklighetens tjänst? Kan man tala om att vi i forskning och opinionsbildning nu längre förädlar våra reaktionsmönster? Talar inte alltmer för att humanismen är på tillbakagång? Det kännetecknande för humanisten är att han ställer de viktiga frågorna. Ytterst få kan med samma genialitet och espri som Tage Danielsson föra humanismens fana. Men alla har vi ett ansvar för att hävda dessa grundläggande värden och värderingar. Det är så lätt att döma sig själv till obetydlighet. Vad kan jag göra åt eländet i världen, åt brutalisering och kriminalitet, åt terrorism och miljöförstörelse, åt upprustning och krigshandlingar? Inte mycket. Men en sak kan vi göra. Vi kan ställa frågor. Vi kan göra det naivt men rakt på sak som rumpnissarna i Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter: Vofför gör dom på detta viset? Att tvinga makthavare och beslutsfattare att argumentera för sina handlingar är ofta avslöjande och tankeväckande nog. Att söka efter kunskap och sanning är att ställa sig i humanismens tjänst. Det viktiga är inte alltid svaren utan sättet att ställa frågor. Den dialog som frågorna leder till är själva grunden för ett demokratiskt samhälle. Utan en levande humanism kanilängden inte demokratin överleva som system för och organisation av en nation. Vi glömmer ofta bort att flertalet stater i världen inte ansluter sig till ideologier eller religioner som hävdar de humanistiska principerna. Jag tänker på marxism-leninismen i öststaterna och på islam som politisk ideologi i allt flera u-länder. Demokratiska länder som Sverige bör därför göra en klarare markering internationellt av vikten att de grundläggande mänskliga rättigheterna respekteras i det mellanstatliga umgänget. Vi har inget skäl att förhäva oss i vårt land. Men det vore lika fel att undandra sig ansvaret genom att säga att vi inte kan påverka. Sverige har fått en ny utrikesminister. Den frejdighet som Sten Andersson besitter kommer väl till pass i kampen för mänskliga rättigheter. Han kan påräkna folkpartiets stöd i det arbetet. Herr talman! Under augusti och halva september pågick som bekant i vårt land en valrörelse. Samtidigt ökade dramatiken i utvecklingen i Sydafrika. Dessa båda skeenden speglades kväll efter kväll i våra svenska TV-nyheter. Inslagen från valrörelsen i den svenska sensommaridyllen varvades med rapporter från kravaller och upplopp i Sydafrika. Här hemma handlar det om marginella förbättringar i vårt välstånd, i Sydafrika om människor som flydde för sitt liv undan terror och tortyr. Demonstrationen mot apartheid samlade häromdagen flera tusen människor. Ingen av dessa föreställer sig säkert att han eller hon ensam kunde göra någonting för att störta systemet, men de drevs av en bjudande plikt att opponera mot det som hotar grundläggande värden om människors lika värde och värdighet. Det goda exmplets makt får inte underskattas. På motsvarande sätt drivs tusentals människor i vårt land att uträtta saker till gagn för andra människor. Jag har i valrörelsen besökt en rad sådana enskilda och ideella arrangemang. Det är en avgörande fråga för vårt lands fortsatta utveckling, om vi skall ge uppskattning och uppmuntran åt sådana människor eller skaka på huvudet och resa hinder för vad de vill uträtta.

Det bubblar av idealitet och ansvarstagande. Det vore att förhindra humanitet och humanismens utbredning att göra livet svårt för dem som på det viset vill hjälpa andra. Vad dessa människor efterfrågar är frihet. Inte frihet för att klättra på varandra, inte frihet på andras bekostnad. De vill bryta ner byråkratier och skaffa sig ökad frihet för att förverkliga idéer om hur man hjälper andra. Jag tror att en viktig förklaring till folkpartiets framgång i valet är att vi så klart markerat, att vi vill göra gemensam sak med människor som har denna inställning. Vi vill underlätta ideellt arbete. Vi vill ta vara på människors lust att komma andra till hjälp. Ett samhälle som visar sig oförstående och ogeneröst mot denna frihetslidelse tar illa vara på mänskliga resurser och blir i grunden fientligt till humanismen. Herr talman! Folkpartiet blev det svenska valets enda segrare. Socialliberalismen har förstärkts på alla andra partiers bekostnad. Men det mest substantiella resultatet är dock att regeringen Palme sitter kvar. Vi vet ännu inte till vilken nytta. I valrörelsen gavs få eller inga besked om vilken politik socialdemokratin skulle föra i händelse av förlängt regeringsinnehav. Nu är det dags att redovisa vad regeringsmakten skall användas till. Under hela den förra mandatperioden och under valrörelsen spelade familjepolitiken en central roll. Hela den förra perioden gick utan att några egentliga försök gjordes att reformera familjepolitiken och förbättra stödet till barnfamiljerna. Alla de problem som då avslöjades och debatterades står kvar efter valet. De skall nu angripas av ett nytt statsråd. Jag vill säga ett välkommen till Bengt Lindqvist i den rollen. Och jag vill oförbehållsamt önska honom all framgång i det arbetet. Bengt Lindqvist har uppenbarligen inte haft många timmar på sig att tänka igenom vad den nya rollen kräver. Med handikappfrågorna är han väl förtrogen, men känner enligt egen uppgift inte samma förtrogenhet med familjepolitiken. För detta kan man ha stor förståelse. Jag vill emellertid stryka under att barnfamiljerna har väntat länge nog på förbättringar. Bengt Lindqvist gör klokt i att ta några veckor på sig att läsa in och fundera. Men otåligheten bland barnfamiljerna är stor, och vi kommer från folkpartiets sida inte att särskilt länge vila på hanen innan vi efterfrågar vad regeringen och det nya statsrådet tänker göra för att förbättra barnfamiljernas situation. Ansvaret för arbetslöshetens bekämpande skall uppenbarligen också i fortsättningen åvila Anna-Greta Leijon. Inte heller på detta område hade regeringen något besked att ge i valrörelsen. Det är och förblir en besvärande sanning för den socialdemokratiska regeringen att arbetslösheten aldrig varit så hög som under den gångna treårsperioden. Vi avvaktar nu med spänning vad regeringen tänker göra för att ge människor utan arbete nytt jobb och ungdomar bättre möjligheter att få sitt första. Nu är valet över, och socialdemokratin har hankat sig kvar vid regeringsmakten trots att väljarna inte fick besked om vare sig familjepolitiken eller sysselsättningen. Socialdemokratin kan inte av detta dra slutsatsen att ingenting behöver göras. I avvaktan på att berört statsråd läser in sina resp. områden och utformar detaljerade förslag vill jag till Maj-Lis Lööw, som står närmast i tur på den socialdemokratiska sidan, ställa några frågor: 1. Anser Maj-Lis Lööw och den socialdemokratiska riksdagsgruppen att folkpartiets framgång i valet ger en fingervisning om att ideellt arbete och enskilda initiativ som tar sikte på att avhjälpa brister i den sociala omsorgen och i hälsooch sjukvården skall hjälpas fram, uppmuntras och stödjas? 2. Anser Maj-Lis Lööw och den socialdemokratiska riksdagsgruppen att folkpartiets framgång i valet gav en fingervisning om att barnfamiljerna måste få behålla mer av sina inkomster och ges en ökad rätt att själva välja barnomsorg? 3. Anser Maj-Lis Lööw och den socialdemokratiska riksdagsgruppen att folkpartiets framgång i valet gav en fingervisning om att väljarna kräver en intensivare kamp mot arbetslösheten, att småföretagsamheten och det fria näringslivet är den främsta garanten för full sysselsättning och att tröskeln in på arbetsmarknaden för arbetslösa ungdomar måste sänkas? Herr talman! Folkpartiet gick stärkt ur valet. Vi vill förvalta detta förtroende från väljarna till att driva på förbättringar för utsatta grupper i och utanför vårt lands gränser. Att bedriva opposition handlar enligt vår mening varken om överbudspolitik eller om stereotypt nejsägande. Vår uppgift är att tillhandahålla ett alternativ, men också att komma med konstruktiv kritik och driva på på områden där vi uppfattar regeringen som långsam och försumlig. Folkpartiets mer än fördubblade riksdagsgrupp kommer att ta sig an denna uppgift med realism, ödmjukhet och intensitet.

Herr talman! Först vill jag instämma med ödmjukhet i de ord som Ingemar Eliasson sade här om Tage Danielsson och om humanismens roll i vårt moderna samhälle. Det var mycket tänkvärda ord. Vi har nu en lång valrörelse bakom oss — en valrörelse som för partierna har inneburit infriade förväntningar för somliga och besvikelser för andra, inte minst för centerpartiet. Men jag är också övertygad om att det finns stora grupper i vårt land som — trots allt som sades i valrörelsen —inte fick svar på de frågor som för dem var de mest väsentliga. Jag tror att det finns många ungdomar och barn som inte fick svar på sina frågor från politikerna. Barnen är inte väljare i dag, men vi säger ofta med rätta att barnen är framtiden. För att bevara tilltron till vårt demokratiska styrelseskick behöver | vi verkligen fundera över vilka frågor det är barnen ställer och vad barnen | förväntar sig av framtiden. Jag läste häromdagen en liten skrift från en orienteringsklubb. Där hade en tioårig orienteringspojke svarat bl.a. på frågan: Vad är din framtidsdröm? Svaret löd: Fred på vår jord. Han är inte ensam om det svaret. | Då frågar man sig: Varför handlade vår valrörelse mest om plånboken och dess innehåll? Visst finns det naturliga och riktiga förklaringar också till detta. För oss i centerpartiet har det alltid varit betydelsefullt att värna om människors ekonomiska grundtrygghet. Det är en viktig förutsättning för att man också skall kunna uppleva andra kvaliteter i livet. Frågan om valfrihet för föräldrarna genom bl.a. införande av en vårdnadsersättning på 24 000 kr. per år för varje förskolebarnsfamilj är en grundtrygghetsfråga. En förbättrad grundtrygghet för dem som har de lägsta inkomsterna oavsett ålder är ett oeftergivligt krav från oss i centerpartiet. Det kan gälla pensionärer som står utanför ATP-systemet. Det kan gälla sjukförsäkringen för dem som är hemarbetande. Det kan gälla den grundtrygghet som ett arbete utgör för den som är handikappad. Det är många grundtrygghetsfrågor som fortfarande väntar på sin lösning och som är viktiga för väljaren när han eller hon skall ta ställning. Men den materiella grundtryggheten skingrar inte den lille pojkens oro för krig — inte någons oro för krig. Den nyss citerade lille grabben ville ha fred. Oron och otåligheten i världen blir allt större. De fruktansvärda kärnvapnen skrämmer mest. Det pågår mellan 30 och 40 krig just i detta ögonblick, trots att alla vet att det i krigets spår bara följer nöd och elände och att ett krig endast har förlorare. I regeringsdeklarationen betonades vikten av en fast, klar och konsekvent neutralitetspolitik. Det är bra. Den nyutnämnde utrikesministern Sten Andersson har ett stort ansvar för att föra vår säkerhetsoch utrikespolitik så, att den bevarar den nordiska balansen intakt, att vad Sverige säger och gör i olika sammanhang respekteras, att vi kan fortsätta kampen för de mänskliga rättigheterna världen över, att vi intensivt kan fortsätta kampen mot kärnvapen och att vi kan fortsätta arbetet för nedrustning. Han har ett speciellt ansvar för att med all kraft föra regeringens talan, inte minst tillsammans med de nordiska kollegerna, när det gäller kampen mot den avskyvärda apartheidpolitiken i Sydafrika. För den nyutnämnde utrikesministern politiken på ett sådant sätt att Sveriges ställning i dessa frågor blir helt klar har han centerpartiets stöd i detta arbete. Vi förväntar oss också att utrikesministern och regeringen — som man har gjort hittills — tar på allvar folkens och folkrörelsernas engagemang i fredsfrågorna liksom i kampen för de mänskliga rättigheterna. Det är viktigt att vi motsvarar de ideal som människor har för hur denna värld skall utformas. I detta arbete är det angeläget att nämna FN, Förenta nationerna, som i år firar sitt 40-årsjubileum. FN kritiseras ofta för att vara en papperstiger som ingenting har åstadkommit. Vi måste ansvarsfullt vända på frågan: Hur hade världen sett ut om inte FN hade funnits? Vi måste stärka FN, och därmed stärker vi också freden. De politiska partierna och framför allt regeringen måste gå dem till mötes som utan partipolitiska förtecken gör oegennyttiga, realistiska insatser för att stärka FN:s roll — och de människorna är många. I dag tänker jag speciellt på dem som är engagerade i den stora fredsresan. Människor från olika delar av vårt land, ja, från hela världen, människor från olika yrkesgrupper och folkrörelser har tillsammans med enskilda entusiaster genomfört ett projekt som man för bara ett år sedan trodde var ogenomförbart. Man har uppvaktat alla regeringar i Europa och förmått dem att ta ställning till den FN-stadga de säger sig omfatta. De har fått lov att avslöja sin beredvillighet eller ovilja att medverka i fredssträvandena enligt FN-stadgan om alla andra regeringar skulle göra detsamma. Det är ytterst en fråga om huruvida vapnen eller solidariteten långsiktigt skall styra. Ett tjugotal länder svarade positivt på fredsresans frågor. De övriga länderna står under fortsatt bearbetning. Den stora fredsresan kommer att fortsätta att ställa frågor till regeringar i övriga delar av världen. Detta är ett viktigt initiativ, liksom alla andra realistiska initiativ från den breda allmänheten. De måste få uppmuntran, och de är värda respekt. De är nämligen ett viktigt stöd för varje regerings arbete för världsfreden. De hjälper också till att svara på våra barns oroliga frågor om vad vi vuxna egentligen vill med världen. Herr talman! Varje dag matas vi i massmedia med bilder och berättelser om hur flyktingar har det vid ankomsten till vårt land. Det har rått stor enighet om flyktingpolitiken, i varje fall om dess grunddrag. Det är viktigt att respekten för vår flyktingpolitik upprätthålls, liksom för det sätt varpå den hanteras. Uppmärksamheten kring flyktingfrågorna ställer dem under debatt. Varje ansvarsfull politiker, ja, varje ansvarsfull människa måste ta ställning mot de rasistiska tendenser som då lätt kommer upp till ytan. Vi måste göra vårt yttersta för att man skall bli behandlad med respekt också i vårt land. Det är bra att regeringen nu tillsätter en ombudsman som skall svara för dessa frågors bevakning. Men detta är ju inte tillräckligt. Den verklighet flyktingarna möter måste vara sådan att de känner sig behandlade med respekt. Flyktingbarnen är en mycket utsatt grupp. De kommer med sina familjer från ett krigshärjat land eller ett land där man har levat i utsatthet på grund av politisk eller annan förföljelse. De vuxnas situation utreds noggrant när de kommer hit. Men barnen blir inte föremål för utredning — inte de barn som är under 15 år. Detta är mycket otillfredsställande och allvarligt. Barnläkare, psykologer och andra kan omvittna hur barnen ofta är i mycket dålig kondition — framför allt psykiskt — på grund av all den oro, all den ängslan som omgärdar deras tillvaro. Ännu värre blir det när familjen splittras under utredningstiden och man inte vet var man har varandra. På detta måste det bli en ändring. Barnens situation måste vägas in när man tar ställning till huruvida familjen skall stanna eller ej. Barnen har ju också rätt att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. I själva verket är det väl så, att barnen är de som präglas starkast av den situation som familjen finner sig i, eftersom de ingenting förstår av den. Det är viktigt att regeringen nu beaktar det krav som har framställts bl.a. från Rädda barnens sida, att också barnens förhållanden utreds i flyktingärenden. Den situation varunder familjen lever under utredningstiden måste också förändras. Barnen har rätt att känna trygghet och få omsorg under den här tiden. Viktiga sociala insatser måste till för att situationen skall bli värdig för vårt land. Detta behöver inte förändra flyktingpolitikens huvudprinciper, bakom vilka vi står. För barnens skull krävs dock: 1. Alla barn skall bedömas individuellt. 2. Barn skall aldrig tas i förvar. 3. Inga familjer får splittras genom myndigheternas agerande. 4. Mer resurser måste till för att tillgodose flyktingbarnens behov. S. Man skall inte återsända flyktingar till Libanon förrän situationen förbättrats där. För detta krävs resurser av nytt slag. Regeringen måste ta initiativ härtill. Vi måste visa att vi i Sverige tycker om barn. Små flyktingpojkar som lämnar det här landet får inte säga, när de kommer till ett annat land: Vi trodde att svenskarna tyckte om barn, men det gör de visst inte. Barns situation i världen som helhet bör bli alltmer uppmärksammad. Oerhört många barn far illa — utöver flyktingbarnen. Barn i krig är en utsatt grupp. En annan grupp som har varit aktualiserad under den senaste veckan är alla de gatubarn som finns i världen. De uppskattas till 80 miljoner. Det är barn som tvingas dra sig fram på egen hand —-i torkans eller översvämningens spår, eller därför att de äldre inte orkar med dem. De kan vara mycket små — fyra eller fem år. Vi måste komma dessa barn till mötes. Majoriteten av världens barn lever under mycket primitiva och fattiga förhållanden. Barnen och deras villkor måste vara en viktig del av vår biståndspolitik. Vi vill ju inrikta den alltmer till de mest behövande, till de fattigaste människorna, ge dem stöd och hjälp till självhjälp. Det är barnen som skall vara framtidshoppet. Då måste vi ge dem sådana villkor att de får kraft och styrka att ta itu med både sitt eget lands problem och andra problem. Behoven är stora. Därför får det inte prutas på målen för vårt solidaritetsarbete i biståndspolitiken. Herr talman! I vårt eget land skulle man väl tro att allt stod väl till bland barnen. Men dess värre är det så att det finns misär — fast på helt andra grunder än i utvecklingsländerna — också i vårt land. Barnläkarna, som ju känner barnens situation väl, är djupt oroade över att det finns så många störda och olyckliga barn. De får inte den stimulans som de behöver under sina första levnadsår, de blir eftersatta därför att föräldrarna — eller den ensamma föräldern — inte orkar med sin föräldrabörda. Vi måste också lära oss att uppfatta dessa barns rop på hjälp. De måste få ett positivt gensvar. De första åren i barnens liv bör få präglas av god livskvalitet. Det är inte bara fråga om några hundralappar mer i barnbidrag, även om det kan vara nogså viktigt. Det är fråga om att de första barnaåren skall innehålla också de kvaliteter som skapar goda relationer mellan föräldrar och barn och med vuxenvärlden runt omkring. För detta behövs tid tillsammans med barnen. Varje vuxen och varje barn har detta behov av tryggheten i en närmiljö. Hur skall man åstadkomma detta? Jo, far och mor måste dela på ansvaret för barnens uppfostran. Föräldrar måste ges realistiska möjligheter bl.a. genom vårdnadsersättning till förkortad arbetsdag. Arbetslivet måste inrättas så att barn inte är ett hinder utan en tillgång. Man måste få rätt till tjänstledighet när man har små barn upp till tre års ålder för att inte tappa kontakten med arbetslivet. Vi måste ge valmöjlighet i barnomsorgen. Vi måste också värdera det arbete som utförs med barnet i hemmet. Jag vill ställa en fråga: Är socialdemokraterna beredda att ta itu med de här problemen mot en sådan bakgrund som jag här har skisserat? Jag vill gärna instämma i ett välkommen till Bengt Lindqvist som biträdande socialminister och ansvarig för familjepolitiken. Jag är övertygad om att han med det engagemang han visat i andra sammanhang också förutsättningslöst och på ett annat sätt än socialdemokraterna tidigare lyckats med skall ta itu med familjepolitiken. Utöver det jag har nämnt, herr talman, behövs trafiksäker miljö, ren luft och en stimulerande omgivning för att våra barn skall få leva under goda villkor. Det decentraliserade samhället, som centern arbetar för, skapar dessa goda kvaliteter för både barn och vuxna. I detta samhälle ges det också möjligheter för den unge orienteringspojke som jag nämnde i inledningen av mitt anförande att själv vara med och kämpa för en bättre värld både här hemma och utanför vårt land. Det är för detta samhälle med en helhetssyn på människan som centerpartiet arbetar. Det är ett samhälle som är bra för alla generationer. Trots att vi hade motgångar i valet vill jag försäkra att vi kommer att kämpa för centerideologin också för framtiden. Skörden kommer inte att utebli.

Herr talman! I regeringsförklaringen reduceras några av vår tids viktigaste frågor till problem som kan lösas genom industriell tillväxt. Men livsmiljön och den tekniska utvecklingen påverkas av maktstrukturen i samhället. Det handlar om vem som skall ha makten över produktionen och den tekniska utvecklingen — det handlar om makten över framtiden och solidariteten med barnen och kommande generationer. Regeringsförklaringens, liksom s-valmanifestets, avideologiserade bild av problemen ger ett intryck av att alla medborgare och löntagare sitter i samma båt — som om vi alla har samma chans att i dag påverka vår framtid. Detta är eni grunden falsk bild av det kapitalistiska samhället, långt ifrån den bild som präglar arbetarrörelsens historia och ideologi. Det är Volvo och andra exportföretag som styr politiken i Sverige åt ett håll som kommer att vara förödande för vår livsmiljö. Demokratin håller på att urholkas så att allt fler människor upplever maktlöshet, på gränsen till desperation, inför makteliten och dess ”betongpolitik”. I én tid av eftertankens kranka blekhet, eftervalsdebatten, har den socialdemokratiska politiken mött hård intern kritik. Men även före valet visade fyra socialdemokratiska dotterorganisationer modet att kräva en ny inriktning genom det s.k. miljömanifestet. Det har i stort sett bara uppmärksammats av miljörörelsen och vpk. Häri riksdagen finns nu många företrädare för de krav som framförs i detta manifest. Utanför riksdagen finns ett starkt engagemang och förhoppningar om att socialdemokrater tillsammans med oss vpk-ledamöter och med stöd av delar av borgerligheten skall ta beslut i miljömanifestets riktning. Det handlar om en helhetssyn, där den nuvarande fanatiska tron på tillväxten och exportindustrin byts ut mot en hushållningsstrategi som omfattar naturresurserna, energifrågorna, trafikpolitiken och människors hälsa. Men framför allt gäller kraven en ny ekonomisk syn — ett mycket vidare begrepp än det som handlar om budget och ekonomisk tillväxt — som går på djupet i motsats till regeringsförklaringens löften om den tredje vägens ekonomiska politik, om kvalitativa förbättringar i flertalets intresse som leder till djupgående reformer i stället för reformistiska lösningar som kan accepteras av exportindustrin. Kritiken mot den nuvarande blockpolitiken är nyttig, men den ger inte en rättvisande bild av de förtroendevaldas makt och inflytande. Vid sidan om riksdagens arbete pågår en ständig lobbyverksamhet, där de stora företagen precis som under de borgerliga regeringarnas tid påverkar regeringspolitiken. De stora kemikoncernernas lobbyism är ett exempel som bara fick antydas i kemikommissionens arbete. Maktstrukturen är ett känsligt kapitel i ett land som stoltserat med sin långtgående parlamentariska demokrati. För flertalet är det dessutom ett omänskligt kapitel, eftersom maktlösheten deformerar människor. Exemplen på hur maktlösheten deformerar är många.

Grunden för denna press på människorna är det kapitalistiska samhället, oavsett om regeringen vill tala i dessa termer eller inte. När jag var på studiebesök vid Storas svavelsyrefabrik i Falun fick jag ett konkret och cyniskt belägg för de stora bolagens människosyn. Ett större utsläpp av t.ex. oleum skulle vara förödande för de människor som vistas i gasmolnets väg, och det kan i värsta fall handla om flera tusen personer i Falun. På min fråga till chefen för fabriken om hur stora ekonomiska satsningar han och företaget är beredda att göra för att förhindra en katastrof blev svaret att några hundra tusen kronor kunde man nog acceptera. Samtidigt tvingas nu de politiskt ansvariga att redovisa en sanning som länge varit känd för företaget men inte för Faluns innevånare: flera tusen människor kommer att dö om och när ett allvarligt utsläpp sker. Några hundralappar för ett människoliv, annars stängs fabriken och jobben försvinner! Företaget Stora är ett rikt företag som kalkylerar enbart utifrån ägarintressenas filosofi om vinstmaximering — precis som Volvo, som tillhör den maktelit som styr vårt land. Olle Svenning, som skrivit boken Älska makten, vilken jag rekommenderar riksdagens ledamöter att läsa — den finns på riksdagsbiblioteket — är inte ensam i sin beskrivning av maktens struktur. Boken är en roman, så låt mig ta ett exempel ur verkligheten som ännu inte diskuterats i denna församling. På Luciadagen förra året presenterade P.G. Gyllenhammar i London ett övergripande projekt för ett nytt transportsystem varav en del kallas Scandinavian Link. Bakom förslaget finns en grupp ledande företag i Europa. Tanken är att det skall bli en fyrfilig motorväg från Oslo till Hamburg med broar över Öresund och Femer Bält. Trafiken beräknas öka markant. Kostnaden har beräknats till mångmiljardbelopp. Konsekvenserna för miljön har inte utretts av idégivarna. Frågan om hur människorna kommer att påverkas i berörda orter och regioner nämns inte i projektets reklambroschyrer och är troligen inte heller utredd. Om förslaget förverkligas kommer vissa orter och regioner att överexplo ateras medan andra utarmas. Många varaktiga jobb inom jordbruk och sjöfart försvinner, och hamnar på västkusten offras. Multijättar och utländska åkerier kan förväntas ta hand om frakterna på superautostradan. Kort sagt kommer infrastrukturen att totalt omformas i enlighet med hur bilindustrin och andra mäktiga intressen vill se vår framtid. Kommer P.G. Gyllenhammars vision att kunna förverkligas? Var står regeringen, Maj-Lis Lööw? Hur långt har planerna avancerat? I regeringsförklaringen nämns inte Scandinavian Link. Däremot heter det: ”En långsiktig lösning av vägoch järnvägsförbindelserna till Danmark och kontinenten eftersträvas.” Vad ligger bakom dessa ord? Göteborgaren och styrelseledamoten Sven Hulterström, som några dagar till är min bänkkamrat, har utnämnts till kommunikationsminister. Landets nye minister för trafikpolitiken tillhör de få i Sverige som tidigt haft inblick i och kunnat bearbeta Volvochefens jätteprojekt Scandinavian Link, i bästa samförstånd med P.G. Gyllenhammar. Hulterströms partisyster Maj-Lis Lööw är i sin egenskap av ordförande i Socialdemokratiska kvinnoförbundet undertecknare av det miljödokument som kräver att planerna på Scandinavian Link skall stoppas. Ser Kvinnoförbundets ordförande Hulterströms utnämning som en belöning för dennes Scandinavian Link-engagemang? Jag vill fråga Maj-Lis Lööw om hon står på Volvos och Hulterströms sida eller på miljörörelsens — vi är många som väntar på svar. När riksdagen under våren och försommaren tog beslut om trafikpolitiken, om energipolitiken, mot försurningen etc. fanns inget med som tydde på Öresundsbrosatsningar eller lyxprojekt av typ Scandinavian Link. Den demokratiska beslutsprocessen har alltså fullständigt satts ur spel genom regeringens hittillsvarande agerande. Jag är övertygad om att hela miljörörelsen — Svenska naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, Miljöförbundet, Aktion Skånemiljö och lokala grupper som går till samlad aktion tillsammans med de politiska ungdomsförbunden, utom moderaternas förstås, i den nybildade organisationen Motlänken — kommer att kräva klara besked om de inte redovisas här i debatten. En ny folkkampanj avfärdar man inte så lätt. Organisationer förankrade i folkrörelserna och dessas medlemmar arbetar i demokratisk ordning via medlemsmöten. Näringslivets toppar går som bekant genvägar. P.G. Gyllenhammar slipper t.ex. att sitta av tradiga möten hos den socialdemokratiska arbetarekommunen i Göteborg för att påverka politiken. Dennes kollektiva känsla finns hos aktieägarna och industrikapitalet — det mäktigaste kollektivet i Sverige — men lika fullt har han spetsat ledande politiker inom arbetarrörelsen på hornen. Inom arbetarrörelsen har vi lärt detta av historien: Om någon förändring över huvud taget skall vara möjlig måste man gå samman. Innan man lärde sig detta om kollektivets inneboende styrka hade arbetarna inte ett uns att säga till om. Denna insikt finns i dag också hos helt nya grupper som genom kunskap om ekologiska samband kämpar för att rädda vår livsmiljö. Där finns Folkkampanjen mot kärnkraft, skogsockupanter, Rädda Kynnefjäll och Motlänken. Där finns också unga husockupanter som kräver sin rätt till en egen bostad, och där finns unga arbetslösa som kämpar för människovärde och meningsfullt arbete med en hygglig lön. En ny konsumentrörelse kommer också att se dagens ljus när organiserandet för giftfri och kvalitativt bättre mat tagit ytterligare steg. Hos dessa grupper finns en aktionsinriktning som ligger den gamla arbetarrörelseideologin nära. De flesta står för den nya ekonomiska syn som med nödvändighet kolliderar med BNP-måttets förvrängda kvantitetsberäkningar, dvs. den nya vägen är antikapitalistisk. I dag hålls visionerna om ett bättre samhälle levande framför allt hos de nya folkrörelser och grupper som både nationellt och internationellt arbetar för fred och miljöinsatser. Greenpeace har vunnit stor respekt och varit inspirationskälla för människor över hela världen. Denna internationella organisation arbetar med nya fräscha grepp i fredsoch miljökampen. Det statsunderstödda franska attentatet mot Greenpeace är avskyvärt. Men det har också visat världen att den nya rörelsen besitter en särskild kraft därför att den vilar på de många människornas uppfattning om vad som är rätt och drömmen om en bättre värld. Arbetarrörelsen tog till sin huvuduppgift att stoppa en högerregering i valet. Det lyckades. Nu måste uppgiften bli att slå in på en helt ny väg som leder till ett samhälle där alla har arbete och där de arbetande kan vara stolta över det som produceras. Ja, inte bara det — utan också hur det produceras, där miljövärden och en levande kultur ger ständigt nya kunskaper och impulser. Vpk vill arbeta för ett sådant alternativ, där människovärdet ökar därför att alla behövs och har ett verkligt inflytande över sin tillvaro, där det fordras mer av jobb, ansvar och initiativkraft från de många.

Herr talman! Familjepolitiken fick, åtminstone för en kort tid, i den gångna valrörelsen en ganska framträdande plats, kanske mest därför att de borgerliga partierna ansåg sig kunna lova barnfamiljerna många miljarder trots att deras budskap i övrigt gick ut på att dra in på statens resurser — inte minst fördelningspolitiskt såväl i skattesystemet som i det sociala trygghetssystemet i övrigt. Det blev inte trovärdigt. Jag skall gärna erkänna att det var svårt att ta den här debatten, men det berodde inte på de borgerliga överbuden utan mera på att bilden var så splittrad inom den borgerliga oppositionen. Den bestod av ett sammelsurium av olika förslag till förbättringar till barnfamiljerna, men den bestod också av många olika förslag till hur det hela skulle finansieras. Det var nog inte bara jag som hade svårt att överblicka hur en borgerlig familjepolitik egentligen skulle komma att se ut. För barnfamiljerna måste det ha känts näst intill hopplöst att ta ställning i den frågan under valrörelsen. Till detta kommer att det fanns stora principiella skillnader, inte bara mellan de borgerliga partierna utan också mellan de politiska blocken. För oss socialdemokrater har det alltid varit viktigt att utforma en vettig familjepolitik, som inte kolliderar med jämställdhetssträvandena i arbetslivet och i samhällslivet i övrigt. Därför har vi konsekvent kopplat det rent familjeekonomiska stödet till barnen via barnbidragen och bostadsbidragen. Däremot har vi bestämt avvisat ett vårdnadsbidrag som går ut på att någon vuxen i familjen skall avstå helt eller delvis från att delta i förvärvslivet. Det finns nu en viktig slutsats att dra av valresultatet på familjepolitikens område. Väljarna har sagt nej till vårdnadsbidraget. Centern, som varit dess främsta förespråkare, och moderaterna, som också varit goda vapendragare för en familjepolitik stick i stäv med jämställdheten — dessa båda partier gick tillbaka i valet. Den enda naturliga slutsatsen borde vara att vårdnadsbidraget nu en gång för alla är avfärdat av väljarna och också borde avföras från den politiska dagordningen. Vi socialdemokrater fick förtroende för en familjepolitik som koncentrerar sig på tre viktiga områden: barnbidragen, barnomsorgen och föräldraförsäkringen. Det är till detta som inte bara Sveriges kvinnor utan också Sveriges män sagt ja. Det är faktiskt intressant att notera att det uppenbarligen också är den principiella inriktning som folkpartiet förespråkat och som partiet fick kraftigt stöd för bland de borgerliga väljarna. Folkpartiet hade visserligen ett förslag om ett i det närmaste symboliskt vårdnadsbidrag, men det var väl för borgfredens skull. Tyngdpunkten låg på barnbidragshöjningar när det gäller det familjeekonomiska stödet. När det gäller barnomsorgen vill jag säga att vi under denna höstsession skall behandla den proposition som sedan våren ligger på riksdagens bord. Den syftar till att bygga bort den största familjepolitiska orättvisan i det här landet, nämligen orättvisan mellan dem som har fått tillgång till en plats i barnomsorgen och dem som fortfarande står utanför och som får ta till dyra och dåliga lösningar på sina barnomsorgsproblem eller som inte får några lösningar alls. Jag noterar att barnomsorgspropositionen i stort sett — efter vad jag kunnat förstå av motionsskrivandet i våras — fått folkpartiets stöd, medan centern och moderaterna i sina motioner yrkar på avslag. Vi får ju tillfälle att diskutera barnomsorgen senare i höst, och jag skall inte föregripa den debatten, jag vill bara påpeka att barnomsorgspropositionen innehåller just den mångfald och valfrihet som så många gånger har efterlysts i valrörelsen och också här i riksdagen i dag. Där finns stödet till den öppna förskolan, föräldrakooperativen, familjedaghemmen, den allmänna förskolan för 6-åringar, daghemmen osv. Där har också, Ingemar Eliasson, uttryckligen angivits att de ideella initiativen är ett viktigt komplement i förskolan. Hand i hand med barnomsorgens utbyggnad måste en utbyggnad av föräldraförsäkringen genomföras. Det är socialdemokraternas sätt att ge föräldrar möjlighet att för en tid stanna hemma på heleller deltid när barnen är små. Det är vårt alternativ till vårdnadsbidrag, skulle man kunna säga, och det är överlägset vårdnadsbidraget därför att det tillgodoser också dem som är beroende av sin förvärvsinkomst och som inte har råd att vara hemma om de bara får några hundralappar eller någon tusenlapp i månaden. Skall man tala om valfrihet, måste den ju gälla för alla. Herr talman! Jag kan inte se annat än att det i den här kammaren, så som den ser ut efter valet, borde finnas förutsättningar för att uppnå ganska breda politiska lösningar inom familjepolitiken. Det är, Ingemar Eliasson, den fingervisning jag tycker att väljarna har gett oss. Där tror jag att vi har någonting gemensamt att bygga på. Det familjeekonomiska stödet skall i första hand förstärkas via de generella barnbidragen, men dessutom måste barnomsorgen och föräldraförsäkringen byggas ut. Jag är vidare övertygad om att Sveriges kvinnor förväntar sig av den riksdag de varit med om att välja att den skall föra en politik som underlättar för både män och kvinnor att kombinera vården av barn och förvärvsarbete på ett bra sätt och som också stärker kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Under den gångna treårsperioden har vi socialdemokrater lagt en bra grund för fortsatt jämställdhetsarbete. Förutom att den tidsbestämda utbyggnaden av barnomsorgen och utbyggnaden av föräldraförsäkringen har lagts fast har diskussionen om mannens roll i jämställdhetsarbetet stimulerats. Nyligen har en utredning tillsatts för att stärka kvinnorepresentationen i de indirekt valda statliga organen på central och regional nivå. Den helt grundläggande förutsättningen för en fortsatt positiv utveckling av jämställdheten är dock kvinnornas rätt till arbete. Socialdemokratins intensiva försvar för den offentliga sektorn har också varit ett försvar för en stor kvinnoarbetsmarknad. Men i framtiden blir det absolut nödvändigt att vidga kvinnornas arbetsmarknad. Många kvinnoyrken inom exempelvis industri, handel och kontor hotas av ny teknik, och ungdomarnas utbildningsval är fortfarande mycket könsbundet. Den gångna regeringsperioden har innehållit offensiva åtgärder på detta område. År 1984 genomfördes tiomiljonerskampanjen för fler kvinnor till tekniska yrken. Den fick ett stort gensvar ute i landet. Den proposition som lades fram på kvinnodagen den 8 mars i år, där 15 miljoner anslogs för att stärka kvinnornas arbetsmarknad, har givit ytterligare belägg för att sådana riktade insatser är nödvändiga och efterlängtade både i skolorna och på arbetsmarknaden. Den kartläggning av kvinnornas arbetsmarknad som länsstyrelserna i våras fick i uppdrag att göra visade att det fanns stora brister i länsorganens kunskapsunderlag. Under oktober månad skall länsstyrelserna redovisa sina förslag till åtgärdsprogram. Det är absolut nödvändigt att det då också finns resurser för genomförande av de åtgärder som länen anser angelägna. Tillkomsten av JÄMFO, delegationen för jämställdhetsforskning, har betytt att vi nu har börjat ”synliggöra” problemen inte minst för de kvinnor som försökt bryta sig in i mansdominerade yrken. JÄMFO presenterar nu ett forskningsprogram, och därmed måste det finnas resurser för att initiera vidare forskning. Det finns annars uppenbara risker för att de insatser vi gör i dag får oönskade effekter i framtiden, t.ex. så att kvinnorna i själva verket inte gör en inbrytning i de mansdominerade yrkena utan att det blir en ytterligare s.k. feminisering av vissa sektorer inom industrin. Herr talman! En utjämning av arbetstiden mellan kvinnor och män är en absolut förutsättning för att det skall bli någon verklig jämställdhet på arbetsmarknaden och även i fråga om omsorgen om och vården av hem och barn. Därför behöver vi en arbetstidspolitik som syftar till sex timmars arbetsdag. Delegationen för arbetstidsfrågor, DELFA, har bidragit med goda kunskaper inte minst genom att ta reda på människors inställning till arbetstidsförkortningar. Resultatet av undersökningarna visar alldeles klart att en majoritet av löntagarna i detta land skulle föredra en arbetstidsförkortning före en löneförhöjning. Det betyder alltså att de värderar arbetstidsförkortning som en stor och viktig välfärdsfråga. Det är viktigt att vi arbetar vidare. Det är intressant att i dagens arbetstidsdebatt notera att den egentligen inte längre handlar om huruvida vi skall ha arbetstidsförkortningar i framtiden utan snarare om hur de skall utformas. En sex timmars arbetsdag ger dock inte jämställdhet automatiskt — det måste till många andra insatser för att den könsuppdelade arbetsmarknaden skall brytas upp. Detta arbete har påbörjats, och vi kan redan i dag intensifiera det i avvaktan på arbetstidsförkortningen. Vi börjar nu hitta instrumenten, och då måste det också tillföras mer resurser och mer långsiktiga insatser.

Herr talman! Det är riktigt, som Maj-Lis Lööw säger, att det finns variationer i de borgerliga partiernas familjepolitik. Det centrala är emellertid att inriktningen ändå är densamma, nämligen att vi vill stärka, inte försvaga, familjerna och att vi vill underlätta, inte motverka, valfriheten. Vi vill helt enkelt myndigförklara familjerna. Under de borgerliga åren byggde vi ut föräldraförsäkringen från sju till tolv månader. Efter detta anser vi att det är dags för en vårdnadsersättning. Vad har socialdemokraterna gjort för att öka valfriheten? De har absolut inte gjort någonting, de har tvärtom försvagat familjernas ekonomi. Vårdnadsbidrag går ut på att en vuxen skall avstå från förvärvsarbete, sade Maj-Lis Lööw. Ja, så kan det vara, om det passar just den familjen. Ett annat syfte med vårdnadsersättningen är att den skall kunna användas för att underlätta privat barnomsorg. Vi vet att många vill eller måste anlita privata alternativ. Om en familj ordnar med barnomsorg som kostar hälften så mycket som den kommunala, är det då rimligt att det skall ställa sig ungefär fem gånger dyrare för denna familj, Maj-Lis Lööw? Är det rimligt att det skall anses vara hedervärda, jämlika och värdefulla arbeten att ta hand om andras barn men inte anses vara värt någonting alls att ta hand om sina egna barn? Jag tror att Maj-Lis Lööw var med på kvinnokonferensen i Nairobi. Om jaginte missminner mig gjorde man där ett enhälligt uttalande som gick ut på att man skall värdera allt det obetalda arbete som sker i hemmen. Kan det inte då vara lämpligt, Maj-Lis Lööw, att börja med att uppvärdera det vårdande arbete som sker när föräldrar själva tar hand om sina små barn? Jag tror att det är en absolut grundläggande förutsättning för att vi skall få fler fäder att kunna och ha råd att ta på sig sin del av det arbetet. Jag talade förut om att socialdemokraterna i dag har utsett ett nytt statsråd med uppgift att värna solidariteten med svaga grupper. Tycker inte Maj-Lis Lööw i det sammanhanget att det är rimligt att de som i dag inte får någon som helst del av det stora barnomsorgsstödet skall få det? Vi vet att socialdemokraterna än så länge i första hand vill gynna den kommunala barnomsorgen och att allt annat kommer i efterhand. Men det kommer att innebära en kvalitetsförsämring, till nackdel för alla. Låt oss därför i stället försöka underlätta familjernas egen valfrihet.

Herr talman! Visst finns det skillnader i de tre olika förslagen till familjepolitik från de icke-socialistiska partierna. Vi är tre skilda partier, men vi har också en gemensam strävan och det är att öka valfriheten. Jag tycker att det är nästan obegripligt hur socialdemokraterna kan framhärda med sin inställning att man med en utbyggd barnomsorg löser alla frågor kring valfriheten. Det är mycket bra att ni så att säga under bilan har tvingats att acceptera olika former av barnomsorg. Men därifrån måste ni ta ytterligare ett steg och öka möjligheterna för föräldrar att t.ex. förkorta sin arbetstid och då få ersättning. Den politik som vi i centerpartiet företräder, med en vårdnadsersättning på 24 000 kr. per år, gör det faktiskt möjligt att på jämställdhetens grund dela på ansvaret i familjerna. Man kan förkorta sin arbetstid med en fjärdedel, i inkomstlägena upp till 96 000 kr. per år, utan att förlora någon inkomst. Det bidrar alltså till jämställdheten. Man får en ekonomisk möjlighet att förkorta sin arbetstid. Mannen, som oftast är den som har den högsta inkomsten, ges här en möjlighet att utnyttja denna förkortade arbetstid som han i dag har laglig rätt till men som socialdemokraterna inte möjliggör då de inte vill ge någon ersättning. Ni säger att ni vill bygga ut föräldraförsäkringen till att omfatta barn upp till ett och ett halvt år, om jag uppfattat det rätt, men det kommer också en tid därefter när barnen har mycket stort behov av mer tid tillsammans med sina föräldrar. Jag skulle vilja rekommendera Maj-Lis Lööw att studera vad barnläkarna i många olika sammanhang skriver om barnens behov av mera tid tillsammans med sina föräldrar. Notera hur många barn det är som i dag verkligen far illa, både barn som är i olika typer av barnomsorg och de som är i en hemmiljö som inte är tillfredsställande. Maj-Lis Lööw säger att ersättningen till familjerna skall gå till barnen. Låt oss diskutera barnomsorg och familjepolitik utifrån barnens utgångspunkt. Det är där vi måste börja, och där har socialdemokraterna fortfarande väldigt mycket att lära. Vi i centern vill att varje vuxen individ också skall ha rätt till arbete samtidigt som man skall kunna ta hand om sina barn på ett tillfredsställande sätt. Där finns inga motsättningar. Men vi måste ge valmöjligheter för att barnen inte skall fara illa och då får vi inte vara så doktrinära som socialdemokraterna är. Det bidrar inte till valfrihet.

Herr talman! Maj-Lis Lööw säger att folkpartiets förslag till vårdnadsbidrag är ett marginellt förslag som har tillkommit för borgfredens skull. Det är en grov missuppfattning, Maj-Lis Lööw. Det har kommit till för barnens skull, och det handlar om ett bidrag på 4 000 kr. skattefritt per barn i förskoleåldern. En familj som har ett par barn i förskoleåldern får alltså 8 000 kr. under dessa år efter skatt. Det motsvarar en inkomstökning på i runt tal 20 000 kr. för familjen. De barnfamiljer jag känner kallar inte detta för ett marginellt tillskott. Maj-Lis Lööw menar att valfriheten skall vara till för alla. Det är precis så. Om den skall vara värd namnet måste föräldrarna själva kunna avgöra vilken typ av barnomsorg de föredrar. Därför är det vår uppgift som politiker att se till att det finns olika typer av barnomsorg. Då måste den kommunala barnomsorgen byggas ut, då måste man tillåta att alla huvudmän som tillhandahåller barnomsorg av god kvalitet får statsbidrag på lika villkor. De som sköter det så bra att det kan bli någon krona över, och denna krona kallas för vinst, skall inte falla under någon särskild lag som kriminaliserar denna framgångsrika drift av en barnstuga. Det är kvaliteten som är avgörande och inte i vilken juridisk form man driver verksamheten. Nu håller Maj-Lis Lööw med om att valet ger en fingervisning om att någon reform av familjepolitiken nog ändå bör ske. Då vet Maj-Lis Lööw vad folkpartiets politik innebär. Vi vill ha kraftigt höjda generella barnbidrag, vi vill ha ett särskilt tillskott till småbarnsoch förskolebarnsföräldrarna. Vad ni kallar det bryr vi oss inte om — vi kallar det för vårdnadsbidrag. Det viktiga är att det blir ett särskilt bidrag till förskolebarnen som kan användas såväl för att göra det möjligt för föräldrarna att stanna hemma, om man föredrar det, som avkorta sin arbetstid, om man behöver göra det, eller betala för barnomsorg utanför hemmet. Den stora skillnaden som ändå finns mellan folkpartiets och socialdemokraternas familjepolitik är att vi ännu inte har sett er politik. Vi vet inte hur den ser ut. Vi kan inte kritisera den i detalj därför att ni ännu inte har presenterat någon politik. Skall vi uppfatta de signaler som Maj-Lis Lööw nu ger så, att det ändå snart kommer förslag om kraftigt förstärkt stöd till barnfamiljerna? I så fall vet ni var folkpartiet står och var det finns uppslag att hämta.

Herr talman! Maj-Lis Lööw talar vackra ord om välfärden. Hon tar upp andra viktiga frågor också, inte bara vad gäller kvinnorna i Sverige. Men i propositionen som tar upp frågan om daghem och öppen förskola är den satsning som ni socialdemokrater föreslår ingenting i jämförelse med det behov som finns. Maj-Lis Lööw undviker att tala om att det finns hundratusentals barn i Sverige som är i behov av daghem. Att man vill öka satsningarna när det gäller öppen förskola är verkligen ingen lösning på de mycket större problem som finns. Maj-Lis Lööw tar upp frågan om jämställdheten på arbetsmarknaden utifrån kvinnans situation i samhället, och det är viktigt, men precis som de allra flesta socialdemokrater underlåter hon att ta upp någonting som har med framtidsfrågorna att göra, dvs. den nya tekniken och makten över den nya tekniken. I den senaste LO-rapport som har getts ut och som har fått viss publicitet, i varje fall i fackförbundspressen i Sverige, pekar man på att det redan finns belägg för att i Sverige, som är världens mest datoriserade land, har kvinnorna redan drabbats hårt av utslagning på grund av den nya tekniken och kommer att drabbas ännu hårdare. Vad är då jämställdheten på arbetsmarknaden värd om man skall gå hand i hand med kapitalet precis som när det gäller de andra frågor jag tog upp i mitt inlägg tidigare, och inte alls tänker diskutera frågan om makten över tekniken? Det är där man måste börja diskutera. Vilket inflytande kommer kvinnorna t.ex. inom LO området och också inom andra områden att ha över den nya tekniken? ILO-rapporten sägs det också att de kvinnor som har varit hemma hos sina barn ett tag — det behöver inte vara särskilt länge — inte har någon chans att komma tillbaka i den arbetssituation som nu styrs av den nya tekniken på de stora företagens villkor. Jag vill också knyta an till frågan om arbetstidsförkortningen. Att Maj-Lis Lööw här tar upp frågan om behovet av sex timmars arbetsdag och att regeringen så småningom kommer att göra någonting beror ju på att det i samhället i dag finns ett enormt tryck från massor av kvinnor men också från andra grupper som vill ha sex timmars arbetsdag. Men när skall detta genomföras? Varför inte diskutera vpk:s förslag? Vi har talat om att vi mycket snart kan införa sju timmars arbetsdag, kanske redan under nästa år, om bara viljan finns och om det sker på arbetarrörelsens villkor och på deras villkor som har behovet. Så igen, Maj-Lis Lööw, till framtidsfrågorna! Den nya tekniken och miljöfrågorna är så viktiga. Hur kan Maj-Lis Lööw undvika att svara på frågan om Scandinavian Link?

Herr talman! Jag befinner mig här i precis samma dilemma som i valrörelsen, vilket jag försökte beskriva i mitt inlägg tidigare. Jag tänker på svårigheten att diskutera tre olika borgerliga förslag till hur familjepolitiken skall utformas. Här tillkommer dessutom svårigheten att bemöta tre olika inlägg med delvis olika inriktningar på tre minuter. De tre borgerliga företrädare som varit uppe i talarstolen har sagt att visst finns det variationer men i grund har de samma inställning. Ingemar Eliasson sade i slutet av sitt inlägg att skillnaden mellan socialdemokratisk och borgerlig familjepolitik är att vi inte vet hur en socialdemokratisk familjepolitik ser ut. Men är det någonting som är betecknande för en borgerlig familjepolitik så är det att vi inte vet hur den ser ut! Här talar Ingegerd Troedsson om att man skall uppvärdera det arbete som sker i hemmen, och det vill man göra med 6 000 kr. om året. Det är, säger hon, inte minst för männens skull som vi skall göra detta. Vilken man stannar hemma för 6 000 kr. om året? Ingegerd Troedsson utgår också från att en utbyggnad av den kommunala barnomsorgen nödvändigtvis innebär en kvalitetsförsämring av barnomsorgen. Varför kan vi inte hjälpas åt att göra barnomsorgen inom den offentliga sektorn bra? Karin Söder talar om 24 000 kr. om året. Jag vill instämma i Karin Söders mer principiella deklaration om barnens behov av mer tid tillsammans med sina föräldrar. Men det är ju just på grund av det som bl.a. jag har varit en av de ivrigaste förespråkarna för en förkortad arbetstid — sex timmars arbetsdag. Jag menar också att alla skall ha möjligheten att ta en tids ledighet eller förkorta sin arbetstid. Det är därför jag menar att vi måste ha en föräldraförsäkring som ger ersättning för inkomstbortfallet, så att verkligen alla människor kan utnyttja den möjligheten. året, som han inte tycker är något marginellt tillskott. Vi får kalla det vad vi vill, säger han. Jag tycker att det påminner mer om ett förstärkt barnbidrag än om vad de andra partierna menar med ett vårdnadsbidrag. Detta är alltså de variationer man talar om. Det är uppenbart att det inte finns någon riktig gemensam linje. Jag har bara försökt dra de slutsatser jag har kunnat av valresultatet. När man jämför de olika borgerliga partiernas förslag tycker jag det är uppenbart att folkpartiet i alla fall har ansträngt sig att utforma en familjepolitik som så litet som möjligt skulle komma på kollisionskurs med jämställdhetsmålet. Därför menar jag att det också borde finnas förutsättningar för breda lösningar här i kammaren efter valet. Till Viola Claesson ber jag att få återkomma i nästa replik. Jag hinner inte säga mer nu.
Herr talman! Det är nog tur för Maj-Lis Lööw att de tre borgerliga partierna har litet olika inriktning i fråga om familjepolitiken, för då slipper hon, tror hon, att diskutera målsättningen. Men varför skulle vi inte kunna diskutera målsättningen? Vad är det för fel i att ge föräldrarna rätt att själva få bestämma hur de vill ordna sina barns vård och fostran? Vad är det för fel i att vid sidan av kommunala daghem också ha enskilda vårdalternativ? Är allting frid och fröjd om man inte ger föräldrarna någonting, och är det ett fruktansvärt hot mot jämställdheten om man genom vårdnadsersättning och grundavdrag för barn eller genom andra förbättringar för barnfamiljerna ger dem litet bättre chans att själva kunna klara sig på sina inkomster, att själva kunna ordna sin tillvaro? Statsbidraget till den kommunala barnomsorgen kommer nästa år att ha urholkats med 3 miljarder kronor i förhållande till vad som gällde 1983. Det betyder att alla, såväl de som utnyttjar kommunal barnomsorg som de som inte gör det, kommer att få betala er utbyggnad genom väsentligt höjda kommunalskatter. Kan Maj-Lis Lööw då inte förstå att jag börjar bli orolig också för kvaliteten på den kommunala barnomsorgen? Jag tror vi är överens om att den skall vara så god som möjligt. Maj-Lis Lööw talar också om att föräldrapenningen skall byggas ut. Men vad är det för förslag ni lägger fram? Jo, ni vill bygga ut föräldraersättningen efter fullt-inkomstbortfalls-principen. Det skulle innebära att klyftan mellan de människor som får föräldrapenning skulle vidgas. Stödet skulle variera mellan 26 000 kr. för den sämst ställda föräldern upp till 220 000 kr. för den bäst ställda föräldern för en 18-månadersperiod. Tala om att skapa klyftor! Det är just klyftor av detta slag som ni socialdemokrater skapar med er politik. Med våra förslag blir fördelningen väsentligt mycket rättvisare. Vi kan både åstadkomma en större valfrihet och få en betydligt mer solidarisk fördelning av det stöd som det allmänna kan sätta in.

Herr talman! Maj-Lis Lööw är bekymrad för att hon inte hinner diskutera tre olika förslag på tre minuter. Jag förstår att det är svårt. Jag har en lösning på det problemet — låt vara att den är litet sent framförd i debatten: Lägg fram ett eget förslag! Det går att göra det på tre minuter, om man har en genomtänkt politik. Men vårt problem är att socialdemokraterna inte under den förra treårsperioden och inte under de treminutersrepliker som Maj-Lis Lööw nu har haft har kunnat prestera ett genomtänkt familjepolitiskt program. Det är det som skapar bekymren för Maj-Lis Lööw, inte det att det finns skillnader mellan de borgerliga partiernas olika förslag. Det är riktigt beskrivet att folkpartiets förslag om vårdnadsbidrag och om familjepolitiken i stort är förenligt med principen om jämställdhet mellan män och kvinnor. Det är faktiskt förenligt med fler principer, t.ex. den att man måste utjämna skattebördan över livet, att man skall få behålla litet mer när man har försörjningsansvaret för barn. Det är också förenligt med principen att man själv skall kunna bedöma vad som händer med ens inkomst om man får en inkomstökning. Därför måste vi operera bort marginaleffekter i bidragsoch skattesystemet. Man måste få behålla mer, det måste löna sig att arbeta också för barnfamiljerna. Det är bra att vi nu har kommit ett stycke på väg så till vida som att de ideellt drivna barnstugorna skall få samma statsbidrag som de kommunala barndaghemmen. Det har skett efter mycken möda och lång diskussion. Det var samma sak när barnbidragen så småningom höjdes under den förra perioden: det skedde efter det att socialdemokraterna i riksdagen hade utsatts för nära nog utpressning. Samma bekymmer upprepas om och om igen — det går trögt och sakta därför att socialdemokratiska partiet inte har kunnat prestera en sammanhållen familjepolitik, där olika principer stämmer överens i stället för att kollidera med varandra. Jag hoppas att vad Maj-Lis Lööw här ändå antyder är att det inom en rimlig framtid kommer förslag om förstärkt familjestöd, som både är förenligt med jämställdheten, med möjligheten att ”genomlysa” sin inkomst och att det skall bli mer kvar av en inkomstökning. Jag förväntar mig mycket av den nya familjepolitiska ministern.

Herr talman! Maj-Lis Lööw sade i sitt anförande att hon hoppades att vårdnadsersättningen en gång för alla skulle vara avfärdad, och hon drog den slutsatsen av valresultatet. Jag vill bara påminna om att socialdemokraterna också gick tillbaka i valet, så man kan inte säga att socialdemokraterna fick något kvitto på att deras familjepolitik är bättre än andra partiers. Sedan skulle jag vilja säga att jag är glad att Maj-Lis Lööw har insett att föräldrar och barn behöver mer tid tillsammans. Jag kunde nästan ana att det fanns i alla fall en viss svaghet för vårt förslag om de 24 000 kronorna. Det finns i dag många ensamstående föräldrar, och vi vet att de har de längsta arbetsdagarna, därför att de inte har råd att vara hemma. En sådan förälder skulle kunna ta ut den rätt hon i dag har — för det är oftast en hon — att minska sin arbetstid med två timmar per dag och kunna kompensera inkomstbortfallet ända upp till en inkomst av 96 000 kr. och ge sina barn mera tid. Vad har Maj-Lis Lööw för svar till den som frågar efter ett sådant alternativ? Vad har Maj-Lis Lööw för svar till den förälder som är bosatt i en glesbygd där inget arbete finns att få men som sköter om sina barn och inte får ett öre som kompensation för den omsorg som de yrkesarbetande får om de har en daghemsplats? De människorna är också angelägna om att få svar på vad deras arbete i hemmet är värt. Man kan svara att vi skall se till att de får arbete, och visst skall vi medverka till att skapa arbeten för alla som vill arbeta, också i glesbygden. Där har vi en gemensam strävan. Men det är också viktigt att skapa valmöjligheter, så att man kan stanna hemma om man vill det. De 24 000 kronorna är ett sätt att hjälpa till att göra detta möjligt. Det bidrar också till ökad jämställdhet, vill jag påstå, därför att när ersättningen är beskattad är den också ATP-grundande. Det ger social trygghet, vilket inte obeskattade alternativ gör. I alla avseenden är centerns förslag ett förslag som bygger på jämställdhet mellan män och kvinnor och på jämlikhet. Därutöver skulle jag vilja säga att de klyftor som skulle uppstå om den inkomstrelaterade försäkringen byggs ut ytterligare skulle bli enorma. Hundratusentals kronor skulle kunna skilja mellan två föräldrar, därför att de har olika utgångsläge när de vill stanna hemma och ta hand om sina barn. Det anser inte jag vara jämlikhetspolitik, inte jämställdhetspolitik heller.

Herr talman! Vpk har efterlyst en gedignare satsning när det gäller barnomsorgsutbyggnaden i landet. Men det finns även andra brister i propositionen om förskola för alla barn som Maj-Lis Lööw inte har berört. Vpk har diskuterat de här frågorna länge. Vi har också kongressbeslut på vad som skulle kunna göras, och vi har lagt fram förslag i en motion i anslutning till propositionen. I propositionen talas det om att en plats i förskola i någon form skall erbjudas barn från ett och ett halvt års ålder. Det innebär att regeringen räknar med att föräldrarna själva skall svara för omsorgen efter de nio månader som man får ersättning fullt ut genom föräldraförsäkringen, upp till dess att barnet är 18 månader. Regeringens förslag förutsätter en snabb utbyggnad av föräldraförsäkringen beträffande barn upp till ett och ett halvt år. Jag skulle vilja testa Maj-Lis Lööw på vad hon säger om vpk:s förslag. Jag vill gärna få ett klart besked här om regeringen i samband med lagen om rätt till plats i förskolan också är beredd att lägga fram förslag om utbyggnad av föräldraförsäkringen för barn upp till 18 månaders ålder. Det har talats många ord från denna talarstol om framtidsfrågor och om barnen och deras framtid, inte minst i den omgång som jag har fått delta i. Jag vill också knyta an till barnens framtid och miljön och trafikproblemen. Återigen vill jag ha klara besked av Maj-Lis Lööw. Vad tänker man göra för att minska luftföroreningarna och minska den tunga trafik som framför allt skulle bli följden av att man byggde Scandinavian Link? För att ge Maj-Lis Lööw råg i ryggen inför den sista omgången, som hon lovat skall handla om Scandinavian Link, vill jag tala om vad hennes partibroder Birger Rosqvist — som också arbetar i riksdagen — sagt om Scandinavian Link på hamndagen i ”En våldsam utbyggnad av motorvägssystemet är sannolikt inte tilltalande för en stor mängd av befolkningen. Det är allmänt accepterat att både järnvägstrafik och sjöfart är miljövänligare. — — — Utbyggnad av motorvägar i den skala som Scan Link innebär kommer ej att kunna göras utan betydande motstånd.” Det är detta motstånd jag har hänvisat till i mina tidigare inlägg. Birger Rosqvist sade vidare: ”Mina slutsatser är således att det förändrade transportutbud som Scan Link med fasta förbindelser innebär kommer att medföra avsevärda godsbortfall i första hand för sydkustens, i andra hand för västkustens och i tredje hand för alla svenska hamnar. Då även oljeimporten kommer att minska totalt sett kan hamnar och sjöfart få mycket stora svårigheter — — —. Hamnarna har därför all anledning att se om sina hus så att sjöfarten —i den mån den är beroende av ett effektivt hamnväsen — kan hävda sig och göra Scan Link överflödig.” Det är alltså mycket viktiga ekonomiska frågor som också rör sysselsättningen i västra Sverige.

Herr talman! Ingegerd Troedsson beklagar att vi inte diskuterar principer, men det var faktiskt det jag försökte göra i mitt första inlägg. Om man skall ge föräldrar möjlighet att få mer tid till sina barn — och det. tycks vi alla vara överens om, Karin Söder, jag och förmodligen också Ingegerd Troedsson — är det en viktig princip att ge ersättning för inkomstbortfallet. Det är möjligt att Ingegerd Troedssons väljare har råd att ta ledigt utan full kompensation för inkomstbortfallet och vara hemma hos sina barn, men de allra flesta av mina väljare har det inte. Då måste vi bygga föräldraförsäkringen på precis samma system som vi har byggt det övriga socialförsäkringssystemet på. Ingemar Eliasson säger att det går trögt och sakta när socialdemokraterna skall göra något åt familjepolitiken. Låt mig bara påminna om barnbidragshöjningarna med 1 200 kr. på sex år och 1 800 kr. på tre år. Det är skillnaden mellan en borgerlig och en socialdemokratisk familjepolitik när det gäller att göra någonting för barnfamiljerna och när det gäller takten. Någon sade att det var tur för mig att det finns olika borgerliga förslag så att jag har någonting att skylla på. Men inte var det väl för min skull som ni inte kunde komma överens om familjepolitiken i valrörelsen! Det måste väl ha berott på någonting annat än att jag skulle få det lätt i denna debatt. Jag har redovisat hörnstenarna i en socialdemokratisk familjepolitik: barnbidragen kombinerade med bostadsbidragen, barnomsorgen och föräldraförsäkringen. Så till Viola Claesson och Scandinavian Link. Det finns olika uppfattningar i det socialdemokratiska partiet. Detta är uppenbart för Viola Claesson eftersom hon läst vad som skrivits i miljömanifestet ifrån sidoorganisationerna. Vill Viola Claesson ha regeringens uppfattning får hon ställa en fråga till någon av regeringens företrädare. Viola Claesson tar också upp frågan om den nya tekniken, som hon sade sig sakna i mitt anförande.

När det gäller utbyggnadstakten på föräldraförsäkringsområdet vill jag till Viola Claesson säga att vår målsättning är att den skall gå hand i hand med utbyggnaden av barnomsorgen. Skillnaden mellan oss och vpk är att vi inte står här i riksdagen och lovar förrän vi vet att vi har pengarna till det hela.

Herr talman! En av Bengt Westerbergs föregångare som folkpartiledare blev på sin tid mycket uppmärksammad och ofta citerad för ett kärvt och gott råd till politiskt vilsen ungdom. Gå hem och läs historia, sade Gunnar Helén. Bengt Westerberg var väl den gången inte så långt från den åldersgrupp som närmast åsyftades. Men han har uppenbarligen inte tagit rådet ad notam, i varje fall inte i den del av historien som brukar benämnas politisk idéhistoria. Han tycks på fullt allvar tro att liberalismen från begynnelsen utmärktes av socialt ansvar och känsla för solidaritet, medan konservatismen skulle, likaså från begynnelsen, vara fullt upptagen att hävda marknadsekonomin även på människornas bekostnad. Sanningen är den rakt motsatta. Den politiska konservatismen växte en gång fram som medveten politisk rörelse, som lika medveten oppositionsrörelse mot den tidens liberalism, och framför allt mot det bristande sociala ansvaret i den tidens liberalism. Det som det gällde var att känna för, att ta vård om och att ge stöd åt dem som föll ut ur liberalismens ohämmade fria tävlan. Bl. a. på den grunden uppstod en gång den politiska konservatismen. När liberalismen blev socialliberalism blev den det genom att ta upp i sig element från en mänskligare och mjukare politisk konservatism, och förvisso också från en framväxande socialdemokrati. Nu vill jag inte lägga vare sig Bengt Westerberg eller någon annan till last vad en uråldrig liberalism en gång predikade. Jag vill ta liberalismen sådan den är i folkpartiets tappning i dag. Men jag vill också göra anspråk på att bli behandlad på samma sätt. Vi talar i dag om nyliberalism, vad det nu är. Vad jag har kunnat förstå av det kunde det precis lika gärna heta gammelliberalism, för det är en gengångare i varje fall i de delar som varit aktuella här i dag. Det är en gengångare för en 150-200 år sedan gången tid. Konservatismen har också tagit upp i sig delar av andra åskådningar, däribland liberalismen. Men vi har inte behövt ta upp det sociala ansvaret från liberalismen. Det fanns i konservatismen när det ännu inte var påtänkt inom liberalismen. Vi har också som en gengångare, som en återklang från valrörelsen fått höra orden systemskifte och systemförändringar i dag. Jag fick ett litet problem löst av statsminister Palme, när han citerade ett uttalande av Ulf Adelsohn i valrörelsens upptakt, där Ulf Adelsohn verkligen hade använt ordet systemskifte. Han hade också talat om behovet av en av sunt förnuft präglad politik. Olof Palme valde att dela upp uttalandet i två delar, men det var eft uttalande, och det står vi för än i dag. Att efter tre års Palmeregerande plädera för en politik på det sunda förnuftets grund är verkligen att förorda ett systemskifte, och det står vi fortfarande för. I övrigt har vi talat om systemförändringar, och om sådana skulle vi kunna enas ganska väl. Olof Palme och socialdemokraterna i övrigt talar nämligen gärna om att välfärden inte skall avvecklas utan utvecklas, och det är detsamma som systemförändringar. Det som man vill förändra vill man inte avveckla — då behöver man inte förändra det först. ”Utveckla” och ”förändra” är två ord som vi kan använda jämsides. Det finns kanske en del som tror att utveckling alltid är någonting positivt, men så är det visst inte. En stor svensk författare har sagt att ordet utveckling är en term som med fördel kan användas som en nolla — som en oval utdragen på längden i stället för på höjden — och så är det. Ordet säger ingenting annat än att en förändring är på Jag tror att det kan vara bra att nu när dimmorna börjar skingras efter valrörelsen försöka något litet sammanfatta vad vi menar med systemförändringar just på välfärdspolitikens område. Vad är det vi eftersträvar? Vad är den moderata folkhemspolitik som Ingegerd Troedsson talade om nyss? Den är alldeles självklart först och främst att minimera antalet av dem som behöver stöd i särskilda former. Det gör man inte när man låter antalet socialbidragsmottagare nästan fördubblas på tre år. Då har man ökat svårigheten att tillgodose både dessas och andras behov. Hela politiken, framför allt hela den ekonomiska politiken, måste vara inriktad på välfärd. Det är välfärdspolitik i allra egentligaste mening att försöka göra det möjligt för vanliga människor att leva på sin lön och inte behöva ställa anspråk på alldeles särskilda stödåtgärder från samhällets sida. Också sysselsättningsskapande och prisnedhållande åtgärder är välfärdspolitik. Det är endast på grunden av en sund ekonomisk politik som vi kan bygga välfärden. Men det är också klart att vi för att trygga välfärden framöver måste söka andra garanter än den som hittills har fått vara den stora för att inte säga enda garanten, dvs. statskassan. Jag har sagt det förr från denna talarstol och kan gärna säga det igen: I detta rika Sverige finns det en inrättning som är konkursmässigt fattig, nämligen svenska staten. Vad är det då för vits med att bygga all vår välfärd på denna fattiga svenska stats förmåga att garantera välfärden? Det måste finnas bättre garanter. Vi behöver allesammans hjälpas åt för att trygga välfärden. Vi behöver en politik som ger spelrum inte bara åt stora offentliga välfärdsmonopol utan för alla människor som vill och kan vara med. Men det är också klart att i en framtida välfärdspolitik kommer de stora generella försäkringssystemen, även i ett moderat Sverige, att spela en avgörande roll. Efter valdebattens alla övertramp tror jag att det är nödvändigt att en gång till slå fast att vad vi talar om är stora generella och Obligatoriska försäkringssystem. Inte — som många beskyllt oss för — om någon sorts försäkring i privat regi, som de som har råd får teckna medan de andra får låta bli. Men dessa stora generella och obligatoriska försäkringssys tem behöver förändras. Mig förefaller det ibland som om socialdemokratin är mer lojal mot sitt eget förflutna än mot framtiden och människorna. Man är så intagen av de system som en gång har formats och utvecklats att man har utomordentligt svårt att se att de skall behöva förändras, fastän tiderna och omständigheterna har förändrats. Jag närmar mig med raska steg pensionsåldern. Såvitt jag kan förstå kommer jag inte att behöva dras med några ekonomiska bekymmer i pensionsåldern. Jag får en god pension, framhåller min hustru. Men glädjen över detta kommer alltjämt att grumlas av minnet av de kanske 20 år mitt i livet när vi inte hade en enda dag fri från ekonomiska bekymmer, när vi skulle försöka försörja fyra barn på låga inkomster. Än i denna dag kan jag inte förstå att det är en självklarhet att alla människor skall mer eller mindre tvingas skjuta en så stor del av sina inkomster framför sig som sker i dag. Jag kallar det utveckling och förändring att börja tänka på att vi i kanske något större mått har möjlighet att anpassa även det välfärdssystemet till de enskilda människornas faktiska önskningar och behov. Vi har en sjukförsäkring som är en dålig försäkring. Olof Palme talade om vårt och jag tror även folkpartiets sjukförsäkringsförslag som ett förslag till en klasslagstiftning. Det är inte sant. Det finns ingenting i förslagen som ökar karaktären av klasslagstiftning. Men den nu gällande sjukförsäkringen representerar en klasslagstiftning. Det är en klasslagstiftning när den timavlönade industriarbetaren får litet över 50 96 i kompensation från sjukförsäkringen när han blir sjuk och vi får 100 96 — det är klasslagstiftning. Nu håller det på att bättra sig något avtalsvägen. Nu skall även industriarbetarnas sjuklöneförmåner förbättras, sägs det. Det är bra, men det är illa att det skall behövas, och det blir fortfarande inte någon rättvisa, för det kommer för de grupperna att kräva ett större mått av löneutrymmet än det kräver för andra grupper. Vi har föreslagit att sjukförsäkringen skall göras rättvis. Den skall innefatta en livsvarig sjukvårdsförsäkring som ger alla människor oavsett ålder — oavsett om de är pensionärer eller aktiva — samma rätt till vård på samma villkor. Vi väntar ett förslag om avskaffande av de dubiösa differentierade vårdavgifterna. Av det som hittills kommit fram är det inget bra förslag. Det kommer visserligen att ställa alla pensionärer lika, men det avgörande och viktiga är att pensionärer skall behandlas på exakt samma sätt som icke-pensionärer. Det är där orättvisan ligger i dag — att en utförsäkrad pensionär kan avkrävas andra och större avgifter än den försäkrade förvärvsarbetaren — och det problemet tycks man fortfarande inte vara beredd att lösa. Vi skall ha en livsvarig sjukvårdsförsäkring lika för alla. Vi skall vidare ha en sjukpenningförsäkring lika för alla. Det kostar mycket pengar. Vi har lagt fram ett förslag i våras i form av en reservation i socialförsäkringsutskottet där dessa element finns med — både att avskaffa karaktären av klasslagstiftning i sjukpenningförsäkringen och att införa en livsvarig sjukvårdsförsäkring. Det har vi fått nej till från riksdagsmajoriteten, med socialdemokraterna i spetsen. Sedan har vi sagt att vi också måste spara pengar. Dessa stora försäkrings ystem byggdes upp en gång när vi alla utgick ifrån ett ständigt och kraftfullt amåtskridande i ekonomin. Ungefär 4 96 i ekonomisk tillväxt om året äknade man med, och vi byggde systemen på förutsättningen av en sådan illväxt. Vårt pensionssystem är byggt på förutsättningen ständig ekonomisk illväxt. Uteblir den ekonomiska tillväxten bryter systemet samman. Vi har haft mycket dålig ekonomisk tillväxt ett stort antal år. Därav kan vi ära först och främst och återigen att det är hela den ekonomiska politiken m utgör välfärdspolitiken. Men vi kan också lära att tryggheten kräver att försäkringssystemen, trygghetssystemen, trimmas och anpassas till vad amhällsekonomin uthålligt kan bära. Annars finns det ingen trygghet i dem. Det är därför vi är beredda att säga att vi inte kan klara att göra jukförsäkringen rättvis bara genom att höja upp dem som i dag ligger lågt. i som ligger högt måste sannolikt acceptera att flytta ned en bit på skalan, tt ta en liten självrisk. Jag håller inte alls för otroligt — tvärtom — att vi också måste vara beredda tt krympa systemen i vissa fall för att få dem att passa in i en ny ekonomisk erklighet. Detta är en systemförändring, men inte ett systemskifte. Det äller i stort som smått. När jag nu har en minut kvar av min taletid vill jag, fru talman, passa på att orrigera även en annan partiledare, nämligen Thorbjörn Fälldin. Han tycks kså vara litet vilsen i historien, men i en långt mer närliggande historia än len som jag började med, nämligen de senaste årens. Det är inte så att moderata samlingspartiet omsider har låtit sig övertalas tt ansluta sig till kravet på pensionstillskott till undantagandepensionärerna. ag är inte säker på vem av oss som var först — det vet jag faktiskt inte, men et är ju lätt att kontrollera. Däremot vet jag att vi har varit med från början. i har kämpat hårt för det pensionstillskott som dåvarande högerpartiet förde fram förslag om fem år innan socialdemokraterna och riksdagen i övrigt = gå med på ett genomförande. Och vi har, från början, velat tillförsäkra iven undantagandepensionärerna, dessa de allra mest behövande, detta nsionstillskott. Det är en liten men inte oväsentlig systemförändring. Det r sådant vi menar när vi talar om systemförändring.

Fru talman! Får jag börja med att lyckönska Gertrud Sigurdsen till hennes ya uppgift inom regeringen och Bengt Lindqvist till uppdraget som iträdande socialminister. Jag vet att Bengt Lindqvist har gjort uppskattade insatser i socialutskottet, och jag vill gärna önska honom all framgång i det ya arbetet. En viktig lärdom av den här valrörelsen är att välfärdsstaten har en fast olklig förankring. Vi vill ha en bra vård och en bra utbildning i Sverige.

Den är tvärto: en viktig och nödvändig del av ett modernt samhälle. Stat och kommun äl inte något som bara förtär och förbrukar, utan de är produktiva delar av vår ekonomi och följaktligen källan till en hel del av de värden som vi gemensam åstadkommer. | Från folkpartiets sida har vi under den gångna valkampanjen nagelfarit e; hel rad brister i välfärden. Vi har angripit köerna i sjukvården och påtalat det orimliga och de omänskliga i att patienter tvingas vänta i åratal på en starroperation eller en höftledsoperation. I Vi har angripit snålheten mot de utvecklingsstörda. | Vi har kritiserat regeringen för att den inte bygger ut stödet åt de handikappade. | Och vi förde med stort eftertryck fram kravet på ett eget rum i långvården och i den psykiatriska vården. Där bor i dag 9 000 människor i rum med = eller flera, och över 30 000 bor i rum med tre fyra bäddar. Sådana villkor skall vi inte acceptera i ett samhälle som respekterar den enskilda individen: integritet. ; Det här var frågor som väckte starkt gensvar i valrörelsen — inte bara bland de närmast berörda. Inte minst hos de unga mötte vi ett engagemang fö: bättre förhållanden i långvården, för en humanare flyktingpolitik och för et ökat u-landsbistånd. För dem som satsade på att göra 1985 till ett rent plånboksval kan jag berätta att vi folkpartister mötte mycket av idealitet ocl solidaritet under denna valrörelse — en kraftfull uppslutning kring humana och socialliberala värderingar. Om välfärdsstatens framtid bara hängde på det opinionsmässiga stödet, då tror jag inte att det skulle finnas någon större anledning till oro. Men folkli; stöd räcker inte. Det måste också finnas resurser, en finansiell bas. Och det är! här vi har de stora problemen. Runt om i Europa och i hela den industrialiserade världen förs nu e engagerad diskussion om ”välfärdsstatens kris”, och överallt är det just finansieringen som skapar bekymmer. Under några årtionden har vi steg för steg byggt ut de sociala rättigheterna och gjort stora åtaganden för framtideni Många av de här förmånerna, t.ex. pensionerna, var inte så dyra till en början men kommer efter hand att kosta mycket stora pengar. Vid det hä laget är vi framme vid ett läge där praktiskt taget alla västliga demokrat dras med stora budgetunderskott, med enorma och växande statsskulder med räntor och amorteringar som bara ökar och ökar och därigenom ocker hämmar och förvrider den ekonomiska utvecklingen. Det här är också Sveriges problem. Vi har nu i tio år dragits med sände budgetunderskott. Bara sedan regeringen Palme tillträdde har utgifterna för statsskulden mer än fördubblats. I dag drar statsskuldsräntorna omkring 7d miljarder kronor, vilket är mer än alla statliga löner tillsammans. I Huvuddelen av alla offentliga utgifter går inte längre till statens och kommunernas verksamhet, utan till kontanta utbetalningar av olika slag — räntor på statsskulden, subventioner till näringslivet, sociala förmåner av olika sorter. Det här är någonting nytt, och det är allvarligt. För växtkraften i dessa s.k. transfereringar är vid det här laget så stor att de utgör ett hot mot den offentliga sektorn. Det talas mycket om skattetrötthet. Jag tror för min del att människor är beredda att betala rätt höga skatter, om de bara är övertygade om att ha ett utbyte av dem. Om skatterna går till pensioner, sjukvård, vägar och försvar, då är vi beredda att betala. Men vad skall vi politiker säga den dag då fjärdedelen eller kanske hälften av alla skatter går till att betala räntor på statsskulden? Den dagen är välfärdsstaten i fara — och den dagen behöver inte vara så avlägsen med den politik som den socialdemokratiska regeringen bedriver. För om man tror att man är på ”rätt väg” när man har 60 miljarder i underskott, då måste ju någonting vara galet. Socialdemokraternas politik de senaste åren har gått ut på att förneka att välfärdsstaten är i kris. Detta är en direkt farlig hållning, därför att den leder både till ekonomiskt lättsinne och till politisk konservatism. Vi menar tvärtom, att välfärdsstaten är hotad och att den kan räddas endast genom resoluta och radikala åtgärder. Vi kan inte låta utgifterna fortsätta att galoppera i väg. Vi kan inte betrakta 60-talets och 70-talets alla lösningar som heliga och fridlysta från alla förändringar och justeringar. Vi kan inte behandla alla sociala förmåner som vi har beviljat oss själva som eviga och oförytterliga. Nej, skall vi verkligen kunna försvara välfärdsstaten — då krävs det djärvhet och beredskap till omprövning. Den djärvheten, menar vi, saknas inom socialdemokratin. Ni talar då och då om omprövning. Men när det sedan kommer till kritan och intressegrupperna trycker på, då sviker modet. Ingen lär förneka att det finns fickor av ineffektivitet i stat och kommun. Ett antal undersökningar har visat att en hel del grenar av den offentliga servicen har en negativ produktivitetsutveckling, dvs. att produktiviteten sjunker från det ena året till det andra. Det gäller bl.a. sjukvården. Det har också klargjorts att våra kostnader för en hel del offentliga tjänster ligger en bra bit högre än motsvarande kostnader i andra nordiska länder. Jag tror faktiskt att alla människor inser att det finns stora svagheter i våra väldiga offentliga monopol. Men varför skyddar ni då monopolen? Varför bromsar ni alternativen? Länge var ni socialdemokrater kallsinniga mot frivilliga föräldrakooperativ inom barnomsorgen. Fortfarande är ni helt avvisande till att fristående företag engagerar sig på det området. De senaste åren har vi fått höra de mest besynnerliga moraliserande föreläsningar om hur förkastligt det är att blanda in vinstmotiv i barnomsorgen. Sådana invändningar avslöjar, menar jag, inget annat än doktrinära blockeringar inom socialdemokratin. Större delen av Sveriges löntagare arbetar faktiskt i företag som drivs med vinstmotiv. Är det något moraliskt mindervärdigt i en sådan verksamhet? Den frågan tycker jag faktiskt att ni socialdemokrater är skyldiga ett svar på, kanske särskilt ni socialdemokrater inom socialdepartementet. För medan industriministern älskar alla nya företag och civilministern oavbrutet åtminstone håller tal om förnyelse i den offentliga sektorn verkar det ofta vara socialdepartementet som bygger barrikader runt det bestående. Det har blivit något av ett konservatismens fäste inom regeringen. Vi tror för vår del att socialpolitiken kräver ett långt perspektiv. Vi vill att välfärdsstaten skall överleva inte bara i år och nästa år utan också många årtionden framöver. Och då kan vi faktiskt inte stapla budgetunderskotten på varandra och inteckna den sociala välfärden långt över skorstensstocken. Vi drev en stram politik redan i regeringsställning. Då svarade ni bara med jämmer och överbud. I opposition har vi tagit på oss den obekväma uppgiften att föreslå en avsevärt stramare politik än regeringen. Vi har visat hur man kan få ner budgetunderskotten. Vi har också visat hur man genom omprövningar kan skapa utrymme för angelägna reformer. Vi har visat hur barnfamiljernas ekonomi skulle kunna förbättras avsevärt om man bara ersatte ineffektiva stödformer med effektiva. Vi har visat hur sjuka och gamla och handikappade skulle kunna få bättre villkor om inte ni socialdemokrater vore så inriktade på att bevilja skatterabatter och skatteavdrag åt de friska och arbetsföra. Välfärdsstaten har en fast folklig förankring. Vad den därutöver behöver är en fast ekonomisk bas. Det kommer som hittills att vara ledstjärnan för vår politik. Låt mig till sist säga några ord till Nils Carlshamre, som tog en senkommen replik på Bengt Westerberg. Det är riktigt att Gunnar Helén uppmanade de unga i folkpartiet att gå hem och läsa historia. Jag skulle för min del vilja säga att den uppmaningen kan gälla även medelålders personer inom moderata samlingspartiet. Det är faktiskt inte så, Nils Carlshamre, att den svenska konservatismen har gjort några större insatser för att driva fram den moderna socialpolitiken. Det var inte några konservativa reformkämpar som -— till svar på något slags kallhamrad liberalism —- kom med förslag om en progressiv socialpolitik under 1800-talet. Det var ju tvärtom liberala politiker som kom med de stora initiativen på det socialpolitiska området. Jag tror att det gäller över hela fältet. Ta fångvårdsreformerna, skolan, nykterhetsrörelsen, förslaget om socialförsäkringar som kom för hundra år sedanallt detta var det liberala politiker som drev fram. Den svenska konservatismens historia är inte fullt så lysande på det sociala området som Nils Carlshamre här ville göra gällande.

Fru talman! Regeringen har inte förmått skapa en rättvisare fördelning av levnadsstandarden som är ett av den ekonomiska politikens klart uttalade mål. Ord och handling stämmer inte överens. Den goda föresatsen står i skarp motsats till resultatet. Den goda viljan har säkert inte saknats. Men samtidigt som vi sett hur stora förmögenheter, i vissa fall genom snabba klipp, har utvecklats som aldrig tidigare har det stora flertalet löntagare och små och medelstora företagare fått finna sig i att deras löner och levnadsstandard urholkats. Vad som har gjort vårt land till ett på många sätt bra land att leva i har varit målsättningen att skapa en grundtrygghet också för äldre människor. När den grundtryggheten naggas i kanten, vare sig det sker genom devalveringar som inte kompenseras eller det sker genom besparingsförslag som okänsligt och brutalt drabbar grupper som redan har det knackigt, upplever vi det inom centern som oroande. Vi har inte glömt bort att många av de trygghetsreformer som vi gemensamt byggt upp från början var idéer som centern ensam fick driva — inte sällan i hård motvind. Det gäller t.ex. sänkningen av pensionsåldern från 67 till 65 år. Den sänkningen gynnade LO-grupperna. Det ansåg vi av rättviseskäl vara en angelägen sak. Det var också av rättviseskäl som vi länge arbetade för en förbättring av folkpensionerna. Till slut fick vi pensionstillskotten, trots att socialdemokraterna år efter år gick emot dem. Därför var det oroande när socialdemokraterna efter regeringsskiftet 1982 devalverade kronan och pensionernas värde sänktes drastiskt. Vi i centern är medvetna om den bistra ekonomiska verkligheten, men vi vill trots detta arbeta för en större grundtrygghet för alla äldre. I dag är grundtryggheten fortfarande orättvist fördelad. Det finns alltjämt, som Thorbjörn Fälldin tidigare har framhållit i debatten, en grupp pensionärer, de s.k. undantagandepensionärerna, som drabbats och fortfarande drabbas av en minst sagt upprörande orättvisa. Dessa pensionärer valde en gång att stå utanför pensionssystemet, men de har ändå hela tiden betalat skatter och avgifter som om de tillhört systemet. Ändå är de portförbjudna. Vad är det annat än en diskriminerande behandling? En annan uppenbar orättvisa är att änkas rätt till pensionstillskott är beroende av om den avlidne maken tillhört denna grupp av utestängda. I direktiven till den nyligen tillsatta pensionsberedningen, med uppgift att göra en översyn av den allmänna pensioneringen, sägs det rent ut att någon ändring inte bör komma i fråga när det gäller pensionstillskott till den som begärt undantagande från ATP. Lägg märke till att dessa ord gäller den grupp pensionärer som har den sämsta ekonomiska situationen. Man kan ju alltid hoppas att saken har kommit i ett nytt läge nu när vi har fått en ny socialminister. Därför vill jag ställa en fråga till socialministern: Kan statsrådet Sigurdsen tänka sig att ändra i direktiven så att denna fråga tas upp, och så att man kan tvätta bort den fläck på rättvisan som denna fråga utgör? Synen på att bli pensionär har helt förändrats under senare år. Pensioneringen innebär för många den stora möjligheten att förverkliga planer och drömmar som man länge har haft. I takt med att medelåldern har blivit högre och hälsan bättre har pensionsåldern blivit de många möjligheternas tid. En naturlig följd har blivit att pensionärernas roll i olika sammanhang erkänns och uppskattas. Det pensionärerna representerar är ett exempel på att allt härilivet inte kan mätas i ekonomiska termer. Pensionärerna står för mycket av det som har med livskvalitet att göra. Det är på tiden att samhället till fullo uppskattar det kapital av erfarenheter och minnesbilder som gör det förflutna levande och bringar det i kontakt med nutiden och en yngre generation. Den äldre delen av vår befolkning tillför samhället som helhet något väsentligt. Det inses av alla dem som söker sina rötter. Våra pensionärer är att betrakta som närande och producerande. De behövs, det insåg man om inte förr så när de nya bostadsområdena på 1960 och in på 1970-talet växte som svampar ur jorden men ensidigt befolkades av unga människor i studier och karriär. Däremot lyste de äldre med sin frånvaro. Politiker och samhällsplanerare insåg så småningom, litet väl sent, att man berövade de unga något väsentligt. Många äldre har också upptäckt att ungdomar lyssnar på ett nytt sätt när minnesbilderna framkallas och kläs i de ord som bara det självupplevda kan frambringa. Om 30 och 40-talet, världskrig och världsrevolutioner, beredskapsår, avspänning, ransonering, hårda och fattiga år kan många pensionärer säga som Fänrik Stål en gång: ”Jo, därom kan jag ge besked” — -- ”ty jag var med.” Det finns en rikedom för barn som tänker och talar om sin farmor och farfar, mormor och morfar. De förmedlar en trygghet över generationer och överbryggar de ofta mycket upptagna föräldrarna. När barnbarnen kommer på tal bland faroch morföräldrar tar man inte miste på omtanken, glädjen och omsorgen. Barnfamiljerna är ännu en stor grupp som har fått erfara den bistra sanningen att fördelningen av levnadsstandarden har förändrats till barnfamiljernas nackdel. Trots att det i vårt land finns ett starkt behov av en radikalt förändrad familjepolitik med större hänsyn tagen till försörjningsbördan har den nuvarande regeringen med räntehöjning, fastighetsskatt, bensinskattehöjning, elskatt, osv. i stället lagt sten på bördan. Det finns en egendomlig fantasilöshet i den socialdemokratiska familjepolitiken. Torftigheten resulterar i att man satsar allt på ett kort, offentlig kollektiv barnomsorg. Alla nya idéer har alltför länge upplevts som hot mot systemet. Inställningen är egentligen djupt reaktionär och sluten, räddhågad och ofruktbar. Hur omöjlig tanken på alternativa former för barnomsorg upplevs av socialdemokraterna framgår med all önskvärd tydlighet av följande som är hämtat från en källa som måste anses vara auktoritativ: Det är osolidariskt att inte lämna sina barn på daghem. Vi vill bryta den här ensidiga satsningen på institutionell barnomsorg och lämna plats för många alternativ: daghem, familjedaghem, Montessoriskolor, Waldorfförskolor, förskolor med kristen inriktning, kooperativa daghem och trefamiljssystem. Familjepolitiken har alltid varit en hjärtefråga för oss i centern. Barnbidrag, flerbarnsstöd, sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar, ATP-poäng för vård av egna små barn — allt detta är frågor som vi ihärdigt har drivit. Förslagen har först motarbetats och avvisats, men efter hand har de antagits, därför att de när de väl har blivit kända också har blivit erkända. Som ett exempel på hur det har gått till kan jag ta flerbarnsstödet. Med Thorbjörn Fälldin som statsminister framlades förslaget om flerbarnsstöd. Socialdemokraterna röstade som vanligt mot förslaget i riksdagen, men de accepterade det när de själva kom i regeringsställning — då stoltserade de t.o.m.med dessa lånta fjädrar. Nu arbetar vi för vårdnadsersättning— något som vi har hållit på med länge. Vi förtröttas inte, och det kommer säkerligen att gå med vårdnadsersättningen som med raden av andra centerförslag. Arbetet med att vårda de egna barnen i hemmet har tydligen i det socialdemokratiska samhället inget värde. Det är grunden till att socialdemokraterna har varit motståndare både till vårdnadsersättning och till ATP poäng vid vård av egna små barn. I centern anser vi att omsorgen om barnen är en primär angelägenhet för föräldrarna. Det är en rättighet och en skyldighet. Det är dessutom en samhällsnyttig insats så god som någon annan. Hem och familj, samhällskroppens minsta cell, är värd sin speciella vård och omsorg. Därför är den bästa barnomsorgen, detta att sörja för barnens bästa, egentligen att sörja för att barn och familj fungerar. Hittills har man inte tillräckligt insett det sambandet mellan barnomsorg och familjeomsorg. Ingen har rätt att moralisera över splittrade hem och skilsmässor, som säkert ibland är enda utvägen. Men det kan hända att de höga skilsmässotalen i Sverige, som skapar många problem inte minst för barnen, kunde bringas ner med en politik som innehöll en normbildning, mer inriktad på familjelivets bestånd och insikten om familjelivets värde för samhället i dess helhet. I stora sammanhang ser vi splittringen som något ont. Det gäller konfrontationer mellan samhällsklasser, polariseringen mellan ytterlighetspartier, klyftorna mellan öst och väst och mellan nord och syd, järnridåer och bamburidåer som markeringar av oöverstigliga avgrunder mellan folk. Splittringen inom vår närliggande värld är också en olycka. De stora fredskonferenserna, som ständigt pågår, borde få motsvarigheter inom den lilla världen, familjens och barnets. Det är en socialpolitisk uppgift, som om den lyckades skulle göra mycken socialvård överflödig. Därför är familjepolitiken en viktig fråga. Här har vi inom centern ett angeläget budskap: Vårdnadsersättningen är själva kärnan. Det är en fråga med både ekonomiska och ideologiska aspekter. Vi ställer helt enkelt det grundläggande kravet på samhälle, näringsliv och arbetsliv att någon av föräldrarna, man eller kvinna, under några år skall kunna välja att ta hand om sina barn och sedan kunna återgå till sitt arbete utanför hemmet. Samhället skall helt enkelt vara så beskaffat att vård av barn skall kunna förenas med yrkesliv. Man talar ibland om att mannens attityd skall ändras för att kvinnan skall slippa sitt dubbelarbete som yrkeskvinna och hemarbetande, och det behövs. Men vi kräver en attitydförändring inte enbart hos enskilda individer utan också hos hela samhället. Jag vill sluta med att ställa enmycket angelägen fråga till Gertrud Sigurdsen. Först vill jag passa på att lyckönska Gertrud Sigurdsen och Bengt Lindqvist till de nya rollerna i regeringen. Jag uppfattar det så att Bengt Lindqvist blir en ny och frisk fläkt i regeringen. Många små barn, särskilt i storstäderna, är på daghem under mycket långa dagar. Sex timmars arbetsdag i kombination med långa resvägar för föräldrarna innebär en vistelsetid i alltför många fall på nio tio timmar. Detta drabbar i särskilt hög grad barn till ensamstående föräldrar, mest kvinnor. Politiker borde ta dessa förhållanden under allvarligt övervägande. Den alltför långa tiden på daghem för små barn förvandlar lätt det positiva som vistelsen på daghem kan innebära i lagom portioner till dess motsats, nämligen något negativt, både för barn och för föräldrar. Det är olyckligt att föräldrar på detta vis skall uppleva att tiden räcker så dåligt till för barnen. Man möts en kort stund då både föräldrarna och barnen är trötta. Det är inte alls underligt att många känner sig otillfredsställda över den tillvaro som fördelar tiden mellan arbetet och samvaron med barnen så illa. En vårdnadsersättning skulle kunna råda bot på detta och skapa ett rimligare förhållande mellan fritid och arbete. Vårt förslag till vårdnadsersättning skulle kompensera inkomstbortfallet vid en sänkning av arbetstiden från åtta till sex timmar vid en inkomst på upp till ca 100 000 kr. Det skulle också ge en viss kompensation om man väljer att vara hemma på heltid några år medan barnen är små. Varför inte, nu när vi har nya ministrar på socialdepartementet, göra en radikal omprövning av det förlegade motståndet gentemot vårt förslag om vårdnadsersättning. Det skulle vara ett politiskt Columbi ägg som skulle hälsas med glädje och tillfredsställelse av många. Men det kanske är en alltför djärv tilltro till socialdemokraternas förmåga till omprövning. Men kopernikanska omvälvningar har faktiskt funnits tidigare, vilket ändå inger en strimma hopp om det socialdemokratiska partiet och för den goda saken. Jag vill än en gång hänvisa till den socialdemokratiska omsvängningen när det gällde flerbarnsstödet.

Fru talman! För några veckor sedan hörde jag på radio hur någon direktör för Åhléns sade: Vi är beredda att satsa några miljoner på att ändra namnet Tempo till Åhléns. Människor skulle bli medvetna om att nu fanns inte Tempo längre, utan nu var det ett bättre och ett finare Åhléns som gällde. Ett namnbyte helt enkelt — men ett namnbyte som av kommersiella skäl var värt miljoner kronor. På ”gamla” Åhléns här i city har man byggt om — för hur många miljoner vet jag inte — för att locka ytterligare kunder, kunder som skall kunna välja mellan 20 sorters tandkräm, kosmetika och parfymer i hundratals varianter. Hyllorna är fyllda av olika slags hundoch kattmat. Kunderna, dvs. vi, skall vandra runt mellan montrar av glas, bland speglar och pastellfärger och ledsagas av psykologiskt utvald musik. Det här är en lyx och någon måste betala — och någon måste tjäna på detta. Det måste finnas ett underlag, ett köpunderlag för allt detta. Säkert har Åhlénskoncernen goda grunder för att satsa miljoner i ombyggnad och namnbyte. Åhléns är givetvis bara ett exempel. Vad man borde undra när man går där med sin vagn och plockar är: Vart är vi på väg? När slutar resurserna? För det här känns faktiskt fel. Varje dag dör 70 000 barn av svält i en annan del av vår värld, en värld som är långt borta från överflödet i våra varuhus men som vi ändå känner till från radio, press och TV. 600 miljoner människor lever i vad FN kallar kritisk fattigdom. Om 15 år beräknar man att den siffran har ökat till 800 miljoner. Det är inte bara i Etiopien som folk dör av hunger. Dessa siffror visar på den ökande klyftan mellan i-länder och u-länder. Medan vi ändrar våra varuhus, producerar och köper nya kläder, bilar, video och allt annat, blir jordens fattiga befolkning allt fattigare. Det behöver inte vara så här. Det går att ändra på. Jordens resurser — ur alla aspekter — skulle räcka till för alla om de fördelades rättvist. Den samlade livsmedelsproduktionen skulle gott och väl räcka till alla människor. Samtidigt som u-världens befolkning svälter äter i-världens befolkning för mycket. Litet tillspetsat kan man t.o.m. påstå att vi håller på att äta ihjäl oss på för mycket mat och fel mat. Veckotidningarnas ständiga bantningsrecept är också ett absurt exempel på detta. Den rika världen tvingar den fattiga att i stället för att odla mat till sig själva och sina barn odla mat åt våra djur och använda sin jord för vår lyxproduktion. I stället för att odla majs, hirs och vete till sina barn odlar man tobak, kakao, socker och bomull till våra cigaretter, vårt godis, vår läsk och våra modejeans. Och biffar till våra hjärtinfarkter. Det är ett handelssystem som har sina rötter i det koloniala arvet. Stora bolag köper upp den bästa jorden, odlar biffboskap, t.ex. i Brasilien, slaktar och förpackar direkt på platsen, kyler ner under transporten, och köttet kan redan samma dag säljas i frysdiskarna i Rom. I Peru — detta fattiga bergland — odlar man tagetes i stora fält. Det gör man för att exportera dessa blommor till USA. I USA uppföds nämligen hönsen på för mycket fiskmjöl, vilket gör att äggulan inte blir gul utan vit. Den måste i stället färgas gul med hjälp av Perus tagetesblommor. I Peru dör 50 96 av barnen innan de är sex år. Och på de ynka få odlingsbara slätter som finns, där odlar man tagetes för den rika världens äggulor. 70 000 barn dör av svält varje dag. Ändå anser sig världen ha råd att satsa på vapen för miljarder kronor. Varje år köper världen vapen för nästan 2 000 miljarder kronor. Om man tog undan vad 14 dagars vapentillverkning kostar och i stället fördelade dessa pengar på den fattiga delen av världen, skulle det räcka till att utplåna all svält bland jordens befolkning. Alla skulle få utbildning, alla skulle få hälsa, alla skulle få bostad — och alla skulle få tillgång till vatten. För 14 dagars vapenkostnad! För ett Viggenplan kan man få 20 000 lärare eller 25 000 brunnar. För ett jetplan kan man få 40 000 apotek. För en jagare kan man förse 13 städer och 20 landsbygdsdistrikt med elektriskt ljus. För kostnaden för en tredjedels atomubåt skulle man kunna utrota all malaria. Kostnaden för ett enda kärnvapenbärande plan skulle kunna rädda alla svältande i Etiopien. Detta är bara några exempel på det mest absurda i vår tillvaro. Det finns vapen så att världen kan utplånas 40 gånger om — det är ett annat, men i och för sig lika absurt exempel. En ny ekonomisk världsordning är en första förutsättning för att barnen i världen skall få mat. Den militära och den ekonomiska makten hänger ihop. Vapnen i världen garanterar också ett handelssystem som svälter ut den fattiga världen och förgiftar och dödar oss allihop. Det finns stor anledning att fråga sig vart vi är på väg. Den frågan måste vi se både i ett globalt perspektiv och i ett inhemskt. Alla s.k. krisdrabbade västländer har tydligen för avsikt att exportera, att investera och att konsumera sig ut ur krisen. Hjulen tycks rulla allt snabbare, och det verkar som om så många människor som möjligt på kortaste möjligaste tid skall hinna producera och förbruka alltmer. Det må gälla restaurangbesök, bilar, kläder, TV, video och allt möjligt annat. Verkliga behov eller skapade behov leder till konsumerande i en rasande fart. Och hela tiden hänger det slutliga krigshotet över oss. Det finns stora klyftor mellan människor i vårt land, och precis som när vi ser på problemen i ett globalt perspektiv kan vi när det gäller våra inhemska förhållanden se att dessa klyftor ökar. De rika blir rikare, och andra förlorar genom dåliga lönerörelser, för dyr mat och för dyr hyra. Men jag får ändå inte ekvationen att gå ihop — trots all statistik som visar att en industriarbetare förlorat 10 96 under senare år på grund av reallöneminskning och trots att jag vet att en halv miljon människor är beroende av samhällets socialhjälp för att klara sitt uppehälle. Jag är inte främmande för rättvisa omfördelningar. Jag är heller inte främmande för att vi i vårt land i framtiden får maka åt oss för en mer solidarisk total resursanvändning. Men frågan är vad det är vi skall satsa på i framtiden eller, om man så vill, i morgon. För att klara en rättvis omfördelning av resurserna krävs en allomfattande planhushållning. Det finns stora eftersatta samhälleliga behov, stora eftersatta områden inom den offentliga verksamheten. Vi behöver bygga ut barnomsorgen, äldreomsorgen, sjukvården och kommunikationerna — för att nu bara nämna några områden. Det kommer att kosta pengar. Det är rätt att satsa de resurser vi har på sådana områden. Det är där vi skall lägga dem, menar jag. Och det kan ske med kollektiva och rättvisa omfördelningar genom skatteoch finanspolitik. Maten måste bli billigare, och likaså hyran. Också det kan ske genom politiska beslut om omfördelning. Den privata konsumtionen hoppas jag får ett mindre utrymme i förhållande till det kollektiva. Jag ser inte det som någon nackdel. Det ligger en kvalitet i det. Jag tror att den kollektiva standardförbättringen är mer värdefull för individen i det långa loppet. Den kan också förenas med en bättre miljö. Får vi t.ex. bättre kommunikationer, behöver vi inte så många, så stora och så dyra bilar. Vi blir rikare av det, och miljön kan sparas till kommande generationer. Fru talman! Det behövs en medveten styrning av ekonomin i överensstämmelse med bestämda sociala värderingar. Det är det enda som kan främja en social rättvisa både i Sverige och i övriga världen. Det är det enda som kan rädda oss från en fortsatt miljöförstöring. Verkligheten visar oss också att konkurrenssystem och ytlig kommersialism är föråldrade företeelser när det gäller att lösa vår tids problem. Det visar sig tvärtom att människors solidariska tänkande och agerande är det enda som kan rädda världen från sönderfall och samtidigt garantera en kulturell och social frigörelse för varje människa.

Fru talman! Jag ber först att å Bengt Lindqvists och mina egna vägnar få tacka Daniel Tarschys och Ulla Tillander för de lyckönskningar som vi har fått. Jag försäkrar att vi kommer att driva den välfärdspolitik som jag menar att det är arbetarrörelsen i detta land som har lagt grunden till. Jag noterade med tillfredsställelse att Daniel Tarschys vid ett flertal tillfällen i sitt anförande sade att välfärdsstaten har en fast folklig förankring. Det är precis det som vi kan utläsa av valresultatet. Det svenska välfärdssamhället skall utvecklas — inte avvecklas. Just den här tilltron till det svenska välfärdssamhället var det som gav utslag i årets val. Väljarna sade nej till ”ett s.k. systemskifte”, står det i mitt manuskript. Efter moderata anvisningar skall jag ändra det till ”systemförändringar”. Väljarna sade nej till ökade sociala skillnader i t.ex. sjukförsäkringen. De anser att man skall få en bra sjukvård hur mycket man än tjänar och var man än bor i landet. Valresultatet måste tolkas som att medborgarna vill behålla den sociala rättvisan och välfärden. De säger inte nej till förändringar — så länge dessa sker i solidariska former. De riktlinjer för förnyelsen av den offentliga sektorn som har arbetats fram under den föregående mandatperioden skall nu omsättas i praktisk handling, heter det i regeringsdeklarationen. Den förnyelsen gäller givetvis också det som är nödvändigt och angeläget inom den sociala verksamheten. Möjligheterna för den enskilde att påverka innehållet i den offentliga verksamheten bör ökas, liksom möjligheterna att välja t.ex. daghem, skola och läkare. Kampen mot byråkrati och krångel skall drivas vidare, service och effektivitet befrämjas. En viktig socialpolitisk fråga som behandlas i regeringsdeklarationen är barnfamiljernas villkor. Som framhålls där vill regeringen föra en politik som tryggar barnfamiljernas ekonomi. Föräldraförsäkringen skall byggas ut i den takt som samhällsekonomin medger. Senast år 1991 skall alla barn över ett och ett halvt år få rätt till plats i daghem eller familjedaghem. Jag vill precis som Maj-Lis Lööw hävda att socialdemokraterna har en genomtänkt familjepolitik som dessutom är ansvarsfull. Det framgår klart av de skrivningar vi har i regeringsdeklarationen, att vi inte lovar mer än vi kan hålla. Jag noterade också att Daniel Tarschys inte enbart ägnade sig åt önsketänkande om olika socialpolitiska insatser utan att han också sade att vi måste ha resurserna. Jag hörde Ulla Tillander säga att centern inte skall förtröttas när det gäller förslaget om vårdnadsbidrag. Hon slutade med att ställa en fråga till mig: Varför kan ni inte göra en radikal omprövning? Det är inte första gången som centern och de andra borgerliga partierna för fram förslaget om vårdnadsbidrag. Det hörde väljarna 1973, 1976, 1979 och 1982. Under den här perioden hade ni under sex år möjlighet att genomföra det förslag som ni nu fortsätter att driva och som ni inte skall förtröttas att driva. Jag kan förstå att väljarna den 15 september i år inte ansåg er trovärdiga i den här löftespolitiken. För de frågar sig naturligtvis: Vart tog vårdnadsbidraget vägen som vi har hört talas om så länge? Nej, den socialdemokratiska familjepolitiken bygger på barnbidrag, bostadsbidrag, föräldraförsäkring och en utbyggd barnomsorg. Det är de formerna som vi menar att vi vill bygga vidare på, men vi är också angelägna om att ha de ekonomiska resurserna för att kunna vidareutveckla familjepolitiken. För ingen annan grupp i vårt samhälle är det så viktigt att den offentliga sektorn förnyas efter uppdragna riktlinjer som för de äldre. Vi har i socialdepartementet redan satt i gång fortsättningen på det här arbetet. I en proposition 1987 avser regeringen att redovisa resultat av ett omfattande förändringsarbete och förslag på hur vi skall gå vidare. En del av utredningsarbetet är en uppföljning av betänkandet Bo på egna villkor och förra årets proposition om förbättrade boendeförhållanden för gamla, handikappade och långvarigt sjuka. Hos de båda kommunförbunden, socialstyrelsen och Spri pågår både reguljärt utredningsarbete och särskilda projekt som berör långvården i framtiden. Här handlar det inte bara om ett eget rum — det handlar om en total omstrukturering, och jag vill understryka att regeringen ser denna förändring som en av de allra viktigaste socialpolitiska frågorna under den innevarande mandatperioden. När det gäller det egna rummet, som folkpartiet har tagit på entreprenad, finns det inga politiska motsättningar. Det är en väldigt fin verksamhet på gång när det gäller att förnya, att bygga mindre sjukhem, att se till att människor får det här egna rummet — de som vill ha det, alla önskar det inte; jag har sett många exempel på det vid mina resor i landet. Men det är också väldigt viktigt att se till att man får sådana boendeförhållanden för de äldre att de kan bo kvar hemma så länge som möjligt, att vi har en service genom den sociala hemtjänsten och hemsjukvården som gör att de kan vistas så länge som möjligt i den invanda miljön, i sin egen bostad.

Regeringen har gjort klart att pensionerna skall vara värdesäkrade. Ersättningen vid delpension skall under mandatperioden återföras till 65 90. Den sänkning som de borgerliga regeringarna drev igenom har fått till följd att andelen delpensionärer har sjunkit från 67 800 år 1980 till ca 40 000 år 1985. Många arbetare inom LO-kollektivet har inte råd att ta delpension, även om de skulle behöva trappa ned sitt arbete. De differentierade vårdavgifterna skall avskaffas. Regeringen avser att lägga en proposition på riksdagens bord senast den 31 oktober. Nils Carlshamre nämnde de ökade socialbidragskostnaderna. Ökade socialbidragstal är en signal om brister och svårigheter för människor i olika grupper och olika delar av landet. Det är t.ex. mycket viktigt att fortlöpande följa förändringar i socialbidragstagargruppens sammansättning. De senaste åren förefaller det ha skett en kraftig ökning i gruppen ensamboende män. Det är nämligen så att 66 90 av socialbidragstagarna utgörs av hushåll utan barn. Ökningen 1981-1984 var kraftigast i gruppen hushåll utan barn. Andelen barnfamiljer har minskat något. Under hela 1970-talet minskade omfattningen av socialbidragen stadigt, men vi har kunnat notera att trenden vände 1981, och fram till 1984 har det skett en kraftig ökning både av antalet bidragstagare och av summan utbetalade socialbidrag. Ett problem med den löpande socialbidragsstatistiken är att den ger få hållpunkter för en tolkning av vad som ligger bakom behoven av socialbidrag och av vad som kan göras för att så långt som möjligt avhjälpa dessa behov. Jag anser att det finns skäl att göra en noggrann analys av orsakerna och kommer att inom kort tillkalla en särskild arbetsgrupp för att bedöma och analysera utvecklingen. Alkoholoch narkotikamissbruk måste bekämpas med oförminskad kraft. Fortsatt stöd skall lämnas till kommuner och regioner för att stärka kommunernas insatser mot narkotikan. Regeringens samordningsorgan för narkotikafrågor arbetar nu bl.a. med att få fram regionala samordningsprojekt. En landsomfattande aktion har inletts för att utveckla lokala och regionala strategier för samarbetet mellan polis och socialtjänst. Olika verksamheter dras i gång för att hindra en spridning av kokainmissbruket. Ett nytt hot mot den sociala välfärden är immunbristsjukdomen aids. Regeringen har tillsatt en särskild aidsdelegation för att samordna både kampen mot smittspridningen och uppbyggandet av en effektiv organisation för vård och psykologiskt omhändertagande. Det finns i dag ett väldigt engagemang i hela samhället — inte minst inom organisationer och hos ansvariga myndigheter — för att vi skall klara av det här. Epidemin klarar vi oss inte från. Den är redan över oss. Men vi måste använda alla tillgängliga metoder för att motverka en fortsatt spridning. Jag kommer inom kort att sammanträffa med representanter för storstäderna Helsingfors, Malmö och Göteborg för att diskutera akuta problem inom narkomanvården. Aidsvirus sprids mycket snabbt inom gruppen injektionsmissbrukare. Därifrån kan den föras vidare ut till andra grupper. Epidemibekämpningen och kampen mot narkotikamissbruket måste gå hand i hand. Det är mycket bråttom! På riksdagens bord ligger redan en proposition om en ändring i smittskyddslagen. Den är en del av ett paket med åtgärder för att hejda smittspridningen. HTLV 3-infektion klassas från den 1 november 1985 som venerisk sjukdom. Då träder också nya föreskrifter från socialstyrelsen i kraft. Vi har skapat ett välfärdssamhälle som är unikt i världen. Genom en generell välfärdspolitik garanterar vi alla människor — oavsett inkomst — en social trygghet genom hela livet. Men all utveckling innebär förändring. Det innebär att vi måste vara beredda att forma välfärden efter de behov som människor har i dag och i morgon. Ett förändringsarbete med detta syfte måste vara möjligt att genomföra även om samhällets ekonomiska resurser är begränsade.

Fru talman! Valresultat kan tolkas på många sätt. Statsrådet Sigurdsen tolkar det bl.a. så, att väljarna skulle ha sagt nej till förändringar inom sjukförsäkringen som moderaterna har föreslagit. Det vet vi inte. Vad vi vet är att moderata samlingspartiet har förlorat en del röster och att valrörelsen till stor del dominerades av ett sjukförsäkringsförslag som icke var vårt utan ett förslag som socialdemokraterna på fri hand har utarbetat och tillskrivit oss. Det har mycket litet att göra med det förslag som vi lade fram i våras. Det refererade jag för en stund sedan. Det var någonting helt annat än vad statsrådet Sigurdsen går tillbaka till. Redan Olof Palme hann med att fråga: Om ni nu är så angelägna om att rätta till orättvisorna mot undantagandepensionärerna, varför skedde inte detta mellan 1976 och 1982? Jag skall be att få returnera frågan: Om det nu är så angeläget att höja kompensationsnivån i delpensionen, varför skedde inte detta mellan 1982 och 1985, då socialdemokraterna hade makten att göra det? Vi har fått skälet, nämligen att ekonomin inte tillät detta, man måste vänta tills vi har råd med det. Därmed har ni inte bara i efterhand godkänt utan också beslutat om en förlängning med ytterligare tre år när det gäller det skäl som angavs då nivån sänktes från 65 till 50 26. Det var just därför att vi inte hade råd med 65 96 som nivån sänktes till 50 76. Det har socialdemokraterna accepterat och dessutom fortsatt att tillämpa samma motivering och samma nivå i de tre år då de själva har fått bestämma. De tänkter tydligen göra det ett par år till, för det dröjer visst innan vi får någon ändring. Det kanske hinner bli sex år. 66 70 av hushållen med socialbidrag är hushåll utan barn. Det är alltså 34 90 barnhushåll. Detta innebär en överrepresentation för barnhushållen. Det är nämligen så att det inte är 34 26 av Sveriges hushåll som har barn. Det är någonting på 25-30 Jo. Men det är inte detta som är det väsentliga, utan det väsentliga är vad som har skett, nämligen att ökningen framför allt ligger på människor med vanliga inkomster och vanliga jobb som inte kan försörja sig själva på sin egen lön, därför att de betalar så mycket avgifter i form av skatter och annat. Jag hörde en gång en socialdemokratisk riksdagsledamot, som inte längre är ibland oss, citera, eller förflytta ett känt citat genom århundranden, när hon sade: Land skall med lag byggas, sade redan Per Albin Hansson. Hon trodde att den svenska historien började 1932. Daniel Tarschys tror att liberalismens historia började för 100 år sedan. Den började för 200 år sedan. De första 100 åren vill tydligen Daniel Tarschys inte kännas vid. Gärna det, jag skall inte återkomma till detta, men då vill jag också slippa bli slagen i huvudet själv med sådant som är mycket gammalt.

Fru talman! Det finns inga motsättningar vad gäller det egna rummet i långvården, sade Gertrud Sigurdsen. Nej, jag tror inte alls att det finns motsättningar om målen, men frågan är vad man väljer att först gå fram med. Självfallet är vi här i riksdagen ense om alla möjliga saker, men vi måste välja vad vi i första hand vill satsa på. Vi säger från folkpartiet att en upprustning av långvården är så viktig att man får vänta med en höjning av delpensionen. Vi säger att ett ökat kontantstöd till barnfamiljerna är så viktigt att man får avstå från mjölksubventionerna. Vi säger vidare att bättre stöd till handikappade är viktigare än skatterabatter till friska och arbetsföra människor. Det är i sådana val som politiken formas. Om de långsiktiga målen på olika områden kan vi säkerligen ofta vara överens. Gertrud Sigurdsen tolkade valresultatet som en stark opinionsyttring för social välfärd, social rättvisa och solidaritet. Eftersom folkpartiet var det enda parti som gick framåt, antar jag att det är denna framgång som statsrådet uppfattar som en sådan opinionsyttring. Jag tror också att man kan tolka valresultatet på det sättet. Allra sist: Jag nämnde för Nils Carlshamre att liberalerna kämpade för fångvården, men det var inte för hundra år sedan, utan det var nog avsevärt tidigare som den kampen började. Också de andra frågor jag nämnde låg längre tillbaka än hundra år. Jag tror att vi kan överföra den debatten till ett seminarium vid sidan om denna kammardebatt, där vi stjäl tid från repliker som egentligen avser andra talare. Jag tror dock att det när vi slutför denna debatt skall visa sig att det mera är en liberal än en konservativ åsiktsbildning som har lagt grunden för välfärdssamhället.
Det är också en fördel om replikerna riktas till de ledamöter på vilkas anföranden man har begärt replik.

Fru talman! Jag upprepar att vi inte kommer att förtröttas i arbetet för en vårdnadsersättning. Jag vill påminna Gertrud Sigurdsen om att under de sex år då vi hade en icke-socialistisk regering byggdes stödet till barnfamiljerna ut betydligt. De icke-socialistiska regeringarna genomförde en rad reformer. Före 1976 hade den institutionella heltidsomsorgen prioriterats, och det innebar en långtgående centralisering. Under tiden efter 1976 och fram till regeringsskiftet 1982 beslöts bl.a. om en utbyggnad av föräldraförsäkringen med fem månader. Ersättningen under de tre sista av dessa månader utformades enligt principen för vårdnadsersättningen, dvs. med lika ersättning oberoende av inkomst, till den som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete. Vi införde också ATP-rätt för vård av egna små barn, lagstadgad rätt till förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar samt statsbidrag till deltidsförskola och öppen förskola. Nu fortsätter vi med förslag beträffande vårdnadsersättningen. När det gäller undantagandepensionärerna borde man egentligen kunna vänta sig ett visst rättvisepatos från ett socialdemokratiskt parti, men här sviker man. Sådana skamfläckar i rättvisehänseende måste raderas ut, speciellt som det är fråga om en liten och röstsvag grupp. Om inte så sker, framstår socialdemokratins patos, som ofta får så välformulerade uttryck, som rena rama munvädret. Tidigare i debatten i dag talades det i ett socialdemokratiskt inlägg om politikens grundläggande moralfråga, som gällde makt och rätt. Jag vill tillämpa det då förda resonemanget just på frågan om de s.k. undantagandepensionärerna. De utgör nämligen en liten grupp som inte har maktresurser men som kräver rättvisa. Här finns ett stort parti, som har makt, men som hittills har underlåtit att i kraft av sin makt genomföra rättvisare förhållanden för den här gruppen. Jag tycker att det rimmar illa med Gertrud Sigurdsens tal om en rättvis fördelningspolitik.
Fru talman! Gertrud Sigurdsen talar mycket om välfärdspolitik, om levnadsstandarden och att man skall värna om den. Jag skulle vilja, med tanke på vad jag tog upp i mitt inledningsanförande, rent allmänt vilja fråga vad Gertrud Sigurdsen menar med välfärdspolitik. Är det att producera och att förbruka så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt? Eller är det andra värderingar som skall styra vad som är en god levnadsstandard? Jag tycker att det är på tiden att vi ser efter hur våra resurser förbrukas, om de används rätt både inom vårt land och i förhållande till omvärlden. Med tanke på det som jag tog upp i mitt anförande vill jag kanske framför allt se frågan i det senare perspektivet. Sedan vill jag göra en kommentar beträffande barnomsorg och förskola för alla barn. Det är en del av vad jag tycker är välfärd. Och det är en brist i vår välfärd att barnomsorgen inte är utbyggd i större utsträckning än vad den är i dag: Jag tycker att man från socialdemokratiskt håll har flaggat litet falskt. Jag blev mycket glad när jag fick höra talas om att alla barn skulle få plats inom barnomsorgen senast 1991. Jag trodde att det handlade om daghemsomsorg— det är ju vad socialdemokraterna åtminstone tidigare har värnat om. Men det handlar inte om detta nu. I stället skall barn få plats inom förskolan — det kan vara i deltidsgrupp eller i en öppen förskola. Det stora man satsar på är inte heldagsomsorgen, daghemmen — det satsar man på för endast 55 000 barn, medan 170 000 barn skall få plats i den öppna förskolan eller i deltidsgrupper. Det innebär att det fortfarande kommer att vara svårt för kvinnor — det handlar ju tyvärr framför allt om kvinnor — att kunna förena arbete, barn och familj. Jag tycker att regeringen har backat i den här frågan. Man borde i stället ha satsat på heldagsomsorg och förenat den med en arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag. Då skulle man, som någon annan tog upp i debatten, ha sluppit de långa vistelserna på daghem. Det skulle ha varit utmärkt för kvaliteten i barnomsorgen och också ha varit ett uttryck för en bra välfärdspolitik.

Fru talman! Det finns anledning att analysera ökningen av socialbidragen. Det är svårt att av det material som vi har kunna se vilka orsakerna är — och de är naturligtvis flera. Vi skall också ta med i bilden att under de år som vi hade borgerliga regeringar i det här landet förlorade en industriarbetarfamilj med två barn ungefär 14000 kr. i köpkraft beroende på att reallönerna försämrades samt att bostadsoch barnbidragen urholkades. Det finns alltså många olika skäl, och jag tror att det finns ett intresse för oss alla att ta del av en analys av orsakerna till ökningen av socialbidragen. När det gäller delpensionen är det så här enkelt, Nils Carlshamre: Inför valet 1982 hade vi fyra vallöften som gällde barnomsorgen, pensionerna, arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen — den gången gällde det nej till karensdagar inom sjukförsäkringen. Det var vad vi, med de ekonomiska resurser som vi ansåg oss kunna skapa, kunde stå för under den valperioden. Under dessa tre år har vi också genomfört detta. Vi hade mycket få vallöften i det valmanifest som vi gick till val på nu 1985, i september. Men vi har ansett oss kunna säga att vi under valperioden skall återställa nivån för delpensionen från 50 till 65 96. Vi hade också en del andra smärre förslag i valmanifestet. Så enkelt är det: Vi måste se till att vi har de ekonomiska resurserna. Det går mycket väl att ställa sig upp och lova — det finns många behov på olika områden som man skulle kunna tillgodose. Men vad hjälper det människor om vi är vältaliga beträffande olika slags reformer, om det sedan visar sig att vi inte kan genomföra dem? Jag förstår mycket väl det politikerförakt som uppstår när politiska partier gång på gång lovar reformer som de sedan inte kan genomföra. Trovärdigheten betyder väldigt mycket för människors inställning till politiker och de politiska partierna. Ja, Daniel Tarschys, visst skall man välja. Det är prioriteringar vi måste göra. Jag har redogjort för vilka prioriteringar som den socialdemokratiska regeringen gör i år, och de framgår av valmanifestet. Vi har i valmanifestet ett avsnitt om att det bör skapas mer hemliknande förhållanden inom långvården, och vi tar upp de äldres situation över huvud taget. Det är sjukvårdshuvudmännen, landstingen själva, som sköter förändringsarbetet på detta område, även om det ges statsbidrag och stimulans av olika slag — extra stimulansbidrag till hemsjukvården utgår bl.a. Men det står i den ramlag som vi har varit överens om att alla människor, var de än bor i landet, skall ha tillgång till en god och bra hälsooch sjukvård. Det gäller naturligtvis också de äldre människorna. Att alla inom långvården skall ha ett eget rum är ingenting som vi genom ett-klubbslag i den här kammaren kan fatta beslut om. Men det pågår ett förändringsarbete ute i landstingen, som vi från samtliga partier har all anledning att påverka, så att det egna rummet blir en verklighet för dem som önskar det. Ulla Tillander försöker tala om centerpartiets förträfflighet när det gäller de socialpolitiska frågorna under de borgerliga regeringsåren. Jag upprepar de fakta som Maj-Lis Lööw redovisade: Under den borgerliga regeringsperioden höjdes barnbidraget med 1 200 kr. på sex år. Under den treåriga period som vi nu har haft en socialdemokratisk regering har barnbidraget höjts med 1 800 kr. I övrigt vill jag hänvisa till det som jag har sagt om vad vi prioriterar och vilken inriktning vi vill ha på familjepolitiken. Inga Lantz har i sitt anförande tagit upp mycket mer än det som vi traditionellt menar med välfärdspolitik. Hon har satt in frågan i ett globalt perspektiv, som naturligtvis ger en riktig bild av vad som egentligen menas med välfärdspolitik. Inga Lantz kommer i mycket stor utsträckning in på miljöfrågor och andra livsfrågor, som det finns anledning för oss att också ägna oss åt och som har en mycket stor påverkan på människors livsmiljö, på den välfärd som vi anser är mänsklig. Riksdagen får anledning att vid ett senare tillfälle diskutera propositionen om barnomsorg. I valmanifestet står det — och det finns likaså med i regeringsdeklarationen — att alla barn över ett och ett halvt år 1990 skall ha rätt till daghem eller familjedaghem — det kan naturligtvis också gälla föräldrakooperativ. Det är på det sättet som vi menar att vi skall förverkliga detta löfte om barnomsorgen.

Fru talman! Socialdemokraterna har byggt en hel valrörelse på skrytet om att Sverige är på rätt väg och att ekonomin, även om den alltjämt inte är problemfri, är närmast lysande jämfört med hur den såg ut på slutet av de borgerliga regeringsåren. Ändå finns det alltså inte utrymme för att förverkliga det femte i rang av de socialdemokratiska vallöftena från de senaste tre fyra åren. Höjningen av delpensionen skall ske under valperioden, säger regeringen. Det brukar betyda — och gör det nog också denna gång — mot slutet av valperioden. Detta går inte ihop. Verkligheten är att detta innebär att man godkänner följande motiv: När det inte finns pengar, finns det inte pengar. Det fanns alltså inte pengar när beslutet om en sänkning fattades. Och då var ekonomin, enligt socialdemokraternas bedömning, väldigt mycket sämre än nu. Än i denna dag finns inte höjningen av delpensionen med på någon propositionsförteckning. Gertrud Sigurdsen har en mycket dålig ursäkt när det kommer till frågan om undantagandepensionärerna. För det första är det en mycket mindre fråga ekonomiskt sett. Det är få människor som är illa ute, och det kostar inte särskilt mycket att rätta till det. För det andra har det inte ens från socialdemokratisk sida någonsin anförts något ekonomiskt motiv för att vägra pensionstillskott till den gruppen. Det är ett rent hämndmotiv — med innehållet att ”de får skylla sig själva”. Vi har talat om detta tidigare. Den sortens resonemang i sociala sammanhang — att ”de får skylla sig själva” — trodde vi att vi hade kommit ifrån i svensk socialpolitik någon gång på 20 eller 30-talet. Här dyker det upp igen som en gengångare. Vi har aldrig fått några andra argument, under alla de år då vi har diskuterat den här frågan, än att de valde själva att ställa sig utanför. Men de valde aldrig att ställa sig utanför en reform om vilken de inte ens visste att den någonsin skulle komma. Det är där den stora orättvisan ligger. När de ställde sig utanför ATP fanns det inga pensionstillskott. De kom senare och skulle enligt riksdagens beslut tillfalla alla som saknade ATP eller hade mycket låg sådan. Det fanns inget undantag i själva principen. Men socialdemokraterna kände sig förolämpade av att det fanns en grupp människor som ansåg att de måste försöka lösa sitt pensionsproblem på annat sätt än genom den socialdemokratiska ATP-reformen därför att de inte hade råd med avgifterna — det var det helt avgörande skälet. Den gruppen ställer man utanför. Det är ren hämndlystnad och inte något annat. Det har ingenting med ekonomi att göra.

Fru talman! Under den valrörelse so 1 vi just har avverkat försökte vi på område efter område komma till debatt med socialdemokraterna. Socialdemokraterna valde att behandla oss som luft — de ignorerade vad vi sade. Ett av de få områden där vi faktiskt blev utsatta för litet kritik och polemik från socialdemokraterna gällde det egna rummet. Gertrud Sigurdsen gick i svaromål med anledning av de synpunkter och krav vi framförde. Nu hör vi att Gertrud Sigurdsen är helt ense med oss, att alla är överens och att det pågår en lovande utveckling. Ja, det verkar åtminstone som om det pågår en lovande åsiktsutveckling på det här området — inom socialdemokratin. Men jag vill gärna se litet mer konkreta bevis på att socialdemokraterna både på riksnivån och i landstingen har ett så starkt engagemang i den här frågan som Gertrud Sigurdsen här utvecklar. En gång i världen sade socialdemokraterna att standard är inte bara en fråga om privat köpkraft, det är också offentlig service. Därför är det litet förbluffande när vi om den borgerliga regeringsperioden ständigt får höra att en vanlig barnfamilj under de sex åren — under den djupa lågkonjunkturen — förlorade 14 000 kr. i inkomst. Det är så att säga ert saldo av den här perioden. Men hände det inte möjligen någonting på den offentliga sidan? Var det inte möjligen så, att antalet barnomsorgsplatser fördubblades under den här perioden? Var det inte så, att handikappstödet byggdes ut i långt snabbare takt än både före och efter? På en mängd olika offentliga områden skedde det en stark upprustning under den här perioden — och så klagar ni över att köpkraften försvagades en liten aning för en vanlig barnfamilj! Jag tror faktiskt att levnadsstandarden ökade i Sverige under den borgerliga regeringsperioden.

Fru talman! Till detta att undantagspensionärerna själva valde situationen kan man bara säga att vi känner igen det resonemanget från datasamhället. En uppgift som en gång har matats in i datorn sitter där oföränderligt. Det är datorns och byråkratins sätt att obevekligt och en gång för alla stämpla människor. Gertrud Sigurdsens kommentar sällar sig nu till den stolta raden av byråkratiskt gjorda uttalanden. När det gäller den socialdemokratiska inriktningen av familjepolitiken är jag övertygad om att om socialdemokraterna vägrar att lyssna på den breda majoritet inom alla partier som är för en lösning av barnomsorgsfrågan med ett inslag av vårdnadsersättning, så riskerar man att göra samma fel som socialdemokraterna i Malmö har gjort. Man lyssnade där inte på människorna utan beslöt över huvudet på dem i många frågor, t.ex. om byggandet av Triangelprojektet mot en kompakt opinion. Man införde trots kritik morgonomsorg, förlagd till skolan — ett nytt påfund i den kollektiva barnomsorgen. Ett annat exempel var införandet av obligatorisk samlad skoldag för alla barn i grundskolan, oberoende av om det fanns behov av det eller ej. Därför föll socialdemokraterna faktiskt på eget grepp. Det finns för mig absolut ingen anledning att försvara Skånepartiet, men Skånepartiet är en konsekvens av socialdemokratisk ohörsamhet gentemot människorna, och det partiet hämtar sina röster från tidigare traditionellt starka socialdemokratiska områden. Jag nämner Skånepartiet eftersom det har tagits upp tidigare i debatten här i dag. Sedan gjorde faktiskt inte heller socialdemokraterna ett så strålande val. Det blir ett val också 1988, och det kan då hända att socialdemokraterna kommer att få anledning att begrunda frånvaron av en rättvis familjepolitik.
Fru talman! Ja, Nils Carlshamre, det lönar sig väl inte att ta upp en diskussion om budgetunderskottet. Det har förekommit sådana diskussioner här tidigare i dag, då statsministern talade om att budgetunderskottet har gått ner med 30 miljarder kronor från ca 83 miljarder till omkring 54 miljarder kronor. Internationella organ, OECD, och den mycket beryktade IMF rapporten berömmer regeringen för dess ekonomiska politik, för den kursförändring man genomförde 1982. Det är nödvändigt att få ner budgetunderskottet; det tror jag att vi alla är överens om i den här kammaren oavsett vilket parti vi tillhör. Det var alltså ingen skrytvals vi drog i valrörelsen. Vi talade om fakta, och vi talade om vilken politik vi ville föra. Den folkpartistiska debatten om det egna rummet är märklig. När Daniel Tarschys nu säger att den åsiktsutveckling som har inträffat är intressant slår det mig att denna ”åsiktsutveckling” har ägt rum inom folkpartiet, för jag har inte förrän i valrörelsen 1985 hört folkpartiets partiledare tala om ett eget rum och denna förändring inom långvården. Det finns ingen som går emot en utveckling mot det egna rummet. I DN-artikeln bemötte jag Bengt Westerbergs påstående att detta kostar 2 miljarder kronor. Jag noterade att Daniel Tarschys inte bara talade om långvården utan också om utvecklingen inom psykiatrin. Det är helt riktigt — vi är på väg bort från de stora mentalsjukhusen mot öppna vårdformer inom psykiatrin. Det var det jag bemötte. Jag talade om att enligt de beräkningar som vi har gjort i ”konservatismens högborg” socialdepartementet, Daniel Tarschys, skulle det kosta ungefär 20 miljarder kronor. Den summan snyter man inte fram i rappet för att snabbt kunna genomföra den målsättning som vi är överens om. Om det är så att Daniel Tarschys inte har sett något av den positiva utveckling som har ägt rum vill jag rekommendera ett besök antingen i Vickelbygården, Skärblacka i Östergötland eller i Fränsta i Medelpad. Det är ett par av de exempel som jag kan visa på. Det är en mycket fin utveckling som ligger helt i linje med den utveckling av långvården som jag tror att alla politiska partier i denna kammare vill skall äga rum.